Fru talman! Betydelsen av den fråga som diskuteras i dag framgår av massmedierna, av kravallstängslen utanför riksdagen, av demonstrationerna på läktaren osv. Frågan är alltså av stor vikt, och den engagerar många människor. Likväl väljer regeringen att, när denna proposition diskuteras, inte ha någon minister närvarande här i kammaren. Jag tycker att det är en otillständig syn från regeringen på riksdagen och riksdagens diskussioner. Där instämmer jag till fullo med de talare som tidigare har varit inne på samma sak. Det har diskuterats mycket om isolationism och internationalism i detta sammanhang. Jag tror att vi är många som när en vision - eller, om man så vill, en dröm - om en värld med öppna gränser. Det handlar då om en värld utan krig, förtryck, vapen och fattigdom - en värld präglad av öppenhet och solidaritet. En sådan framtidsvision bär den socialistiska rörelsen i sina djupaste annaler och i hela sitt arv. Den kan förvisso bäras fram också av den gröna rörelsen och, i dagens debatt, även av centerpartister, t.ex. Birgitta Hambraeus, och av rättframma socialiberaler, t.ex. Lennart Rohdin. Även Gun Hellsvik kände sympati för vad hon kallade åtminstone en dröm om en enad värld. Hon tycktes se en sorts utveckling där stadsmurarna revs. Sedan kom nationalstaten. Därefter kom Schengen. Kanske får vi ytterligare något. Frågan är om det är riktigt. Vi som är kritiska till Schengen menar att det med Schengen förvisso är så att murar rivs inom Europa men de höjs omkring Europa. Det är inte oväntat. Om vi betraktar den politik som EU i olika forum har fört gentemot tredje världens länder, gentemot den internationella handeln osv., märker vi att det har handlat om den rikes vaktslående om sina egna privilegier. Man säger att vi som är emot Schengen, mot passfrihet i Europa, är isolationister. Göran Magnusson har flera gånger återkommit till detta. Hur var det 1986 när Sverige och även Sveriges största parti icke var för utan emot ett EU medlemskap? Var Sverige då internationellt isolerat? Levde vi då i ett isolat? Var Sverige 1993, då vi fortfarande inte var med i EU, internationellt isolerat - isolationistiskt, utan internationella kontakter? Är Sverige i dag, innan vi är med i Schengen, en isolerad stat? Frågorna behöver bara framföras på detta retoriska sätt för att man skall förstå att beskyllningarna mot Schengenmotståndarna faller platt till marken. Detta är ingenting annat än tom demagogi. Det handlar inte om isolationism eller inte, utan det handlar om hur vi banar väg för en öppnare värld.

Man talar om friheterna inom Schengen och EU systemen. Men man kanske glömmer bort litet grand historien. När man skrev in de fyra friheterna i Romfördraget var det varor och kapital som avsågs och dessutom rörlighet för människor. Men vad man framför allt avsåg var faktiskt frihet för produktionsfaktorn arbete, att arbetskraften skulle förmås att flytta runt i stället för att gå arbetslös här eller där och för att det inte skulle bli överefterfrågan på arbetskraft så att de arbetande kunde pressa upp sina löner och sociala villkor. Man skulle utjämna tillgången på arbetskraft inom Europa. Det var det som konstruktörerna av EU bollade med i sin teori. Då kunde man naturligtvis inte uttrycka det med denna klarhet och brutalitet, utan man måste försöka ha ett mera ideologiserat språk kring detta och tala om fri rörlighet för människor. Avsikten med Schengen har egentligen aldrig varit ökad frihet för människorna. Det visar också det system som man i och med Schengen bygger upp. Om avsikten skulle vara ökad frihet, varför måste man då öka kontrollen? Det är för den internationella brottsligheten, säger man. Då är det två frågor som reser sig. Antingen är det så att man har en kamp mot den internationella brottsligheten och måste öka resurserna till polisen - det är alla överens om kommer att ske i och med Schengenavtalet - för att hålla kampen på nuvarande nivå. Då är Schengen är ett dåligt system i en period av ökad internationell brottslighet. Det kanske vore effektivare att ha ett system à la den nordiska passgemenskapen, där vi har en kontroll vid gränserna men passfrihet. Eller också är det så att Schengensystemet får motivera att man ökar resurserna till den repressiva och övervakande apparat som växer fram i dess spår. Det är alltså så att Schengen innebär ökad kontroll och därmed egentligen minskad frihet eftersom det krävs en större apparat. Anhängarna till Schengen säger att detta avtal är mellanstatligt därför att det kräver enhällighet för att förändras. Ja, det är i formell mening riktigt. När vi också anslutit oss till det har vi därigenom krupit in under Schengenakin. Där finns det saker som vi ännu inte ens vet vad de betyder för svensk lagstiftning. Den i dag frånvarande regeringen har inte behagat att tala om för oss vad det kommer att betyda för svensk lagstiftning. Men då är vi fast där. Upptäcker vi sedan saker som är dåliga och som står i oöverensstämmelse - för att tala norrländska även om jag inte är norrlänning - med vad riksdagen och folket egentligen skulle vilja är vi fast i Schengen. Det krävs nämligen enhällighet enligt konventionen för att vi skall kunna ändra den, en konvention som vi kryper in i och i vars 137 § det heter att vi inte får reservera oss mot denna konvention. Det blir alltså så att Sverige får anpassa ett antal lagar om majoriteten i denna kammare, vilket allt tyvärr tyder på, kommer att säga ja till Schengenavtalet. Så kommer jag in på det här med den verkställande kommittén. Den kommer att ha ganska stora maktbefogenheter över hur konkretiseringen av detta ramavtal skall gå till. Den kommer att ha makt t.ex. att bestämma över sina egna procedurregler. Den går inte utanför konventionstexten, säger Göran Magnusson. Nej, det gör den inte därför att konventionen tillmäter den verkställande kommittén denna exklusiva och utomordentligt starka makt, svår att kontrollera, svår att få insyn i. Det är klart att den lever enligt konventionen eftersom konventionen ger den så vida befogenheter. Parlamenten i andra länder har åtminstone på något sätt försökt att få någon sorts undantag och skaffa sig åtminstone ett medel att kunna påverka sina representanter i denna kommitté. Det har Nederländernas parlament gjort, i någon mån också det italienska och det belgiska. Det franska parlamentet har i varje fall uttalat kritiska tankar om hur Schengensamarbetet fungerar i parlamentarisk mening. Men Sverige är likt strutsen. När EU:s federalistiska flod rinner vidare flyter landets regering och riksdagsmajoritet med liksom korken, ifrågasätter inte och bockar med i varje vågrörelse fogligt och snällt. Detta är, fru talman, en tragedi för vårt land. Man kan se det här som Birgitta Hambraeus så målande gjorde som en sorts steg-för-steg-strategi. Vi får EMU. Det krävs av oss en mer och mer självständig riksbank med minskad parlamentarisk kontroll över sig. Vi tar det ena steget efter det andra. Vi får ett Schengenarbete där den nationella självständigheten på område efter område urgröps på väg mot ett mera federalt Europa. Det är en beklaglig utveckling, en utveckling som man inte sade skulle äga rum den gången vi trädde in i EU. Men det var vad vi befarade och visste. Det är med beklagande, fru talman, som jag instämmer i reservationerna, inte att jag beklagar reservationerna utan det att det är reservationer och inte majoritetsskrivningar i utskottet.
Fru talman! Det är med Kenneth Kvists ögon möjligen förmätet av mig att begära replik då han efterlyste en debatt med regeringsföreträdare. Jag vill dock säga att jag beklagar att det förekom demonstrationer och att polariseringen i denna fråga är så stor att poliser tillkallats och läktardemonstrationer förekommit. Till dessa opinionsyttringar kan jag få lägga att det till justitieutskottets kansli kommit in uppåt Det är intressanta framtidsvisioner. Jag kan dela mycket av det Kenneth Kvist säger på den punkten om en bättre och enad värld i fred osv. Samtidigt som jag tycker att beslutet om Schengen är ett viktigt steg i frihet och öppenhet måste jag också konstatera att den största förbättringen av människors frihet på den europeiska kontinenten faktiskt inträffade för tiotalet år sedan när Berlinmuren föll och järnridån kunde lyftas igen. Det är som sagt den största förändringen för människors frihet som har inträffat. Många av dessa länder klappar nu ivrigt på EU:s port i önskan om att få vara med och dela gemenskapen i EU. Frågan är hur Kenneth Kvist ser på den saken.
Fru talman! Till att börja med anser jag givetvis att det inte på minsta vis är förmätet av Göran Magnusson att begära replik. Min kritik av regeringens brist på närvaro i kammaren beror inte på att man måste debattera med socialdemokraternas utskottsföreträdare - vilket jag inte har något emot - utan det visar på regeringens brist på respekt för riksdagen. När det diskuteras en fråga som är av utomordentligt stor vikt för nationen och nationens framtid, då väljer ansvarigt statsråd att skicka hit en tjänsteman och själv utebli. Det är beklagligt och ett dåligt tecken. När det gäller de östeuropeiska ländernas ansökan om medlemskap i EU är det alla länders frihet att välja sin väg. Vi respekterar den nationella suveräniteten. Sedan är det beklagligt att EU håller på att utvecklas till ett system där den nationella suveräniteten kommer att omintetgöras, vilket i sig innebär ett problem för demokratin. Men det problemet vill ni inte se. Jag håller fortfarande fast vid min liknelse, att ni flyter med liksom korken. Ni ser inte att det finns några problem. Ni vill inte ens diskutera dem. Ni tror - som ÖB uttryckte det i konstitutionsutskottets utfrågning i går - att ni löser problemen genom att inte låtsas om dem, och det är inte särskilt klokt.

Fru talman! Det kan naturligtvis finnas många problem som vi inte ser eller som Kenneth Kvist och jag ser på olika sätt. Men när jag tidigare hörde Kenneth Kvist tala om registren och deras förfärlighet, talade han som om det inte funnes några problem med illegal invandring, smuggling av invandrare och framför allt med den tilltagande internationella kriminaliteten. Det förefaller som att Kenneth Kvist och hans åsiktsvänner inte riktigt vill ta till sig de svåra problemen på det här området med tilltagande internationell kriminalitet. Det måste ändå få konsekvenser både i ett land som Sverige och i EU-kretsen.

Herr talman! Vi ser mycket allvarligt på dessa problem, Göran Magnusson. Men den logiska lösningen är inte Schengen. Den logiska lösningen är ett samarbete på olika områden, men inte allt detta av repression och kontrollapparat med dessa ökade möjligheter till polisiär verksamhet som innebär kontroll även av människor som inte vare sig har tänkt att begå brott eller kommer att begå brott. Schengensystemet och den övriga kontrollapparat som håller på att byggas upp i Europa är icke nödvändiga. Det är att rikta in verksamheten på vägar som fel använda kan få av ingen här i kammaren önskade konsekvenser.

Herr talman! Jag har lyssnat på dagens debatt. Det har varit en väldigt lång debatt med många intressanta, kunniga och bra inlägg, tycker jag. Jag kan inte påstå att jag skall komma med några stora nyheter eller slående inslag. Jag har några spridda kommentarer som jag ändå gärna vill göra. Jag gick en promenad här ute i solen i dag och tittade på kravallstaketen på Riksgatan utanför Riksdagshuset. Någon räknade till 38 poliser som hade samlats för att ta hand om alla våldsinriktade demonstranter som förväntades. Jag kunde dock bara se en handfull som stod med plakat och demonstrerade. Det var fem äldre kvinnor som ville ha tillbaka sin änkepension. Det finns de som tycker att vi talar om spöken när vi säger att Schengen kommer att bidra till att vi får ett kontrollsamhälle. Jag hade gärna sett de 38 poliserna här inne. Den här debatten handlar väldigt mycket om dem. I stället för att jaga spöken på Riksgatan hade de kunnat vara här och lyssna på debatten. Det är likadant med Laila Freivalds, vår värderade justitieminister. Jag kan instämma med dem som har varit uppe tidigare i debatten om att vi saknar Laila Freivalds här. Jag har litet svårt att förstå varför vår justitieminister inte bevärdigar riksdagen med sin närvaro under årets viktigaste debatt inom hennes ämnesområde. Det är oerhört svagt. Det har förts några intressanta diskussioner och fällts några intressanta kommentarer i den här debatten som jag måste ta upp. Jag tänkte också - liksom Kenneth Kvist gjorde - kommentera Göran Magnussons återkommande tal om att Sverige isolerar sig utanför Schengen. Man kan ställa sig några frågor kring detta. Vem är det som isolerar sig? Är det den som är innanför eller den som är utanför murarna? Samtidigt resonerade Göran Magnusson som att det inte bildas några nya murar när vi går med i Schengen. Hur kan man då isolera sig om man hamnar utanför? Det tråkiga är att det har blivit en så märklig diskussion. Den sakliga debatten från ja-anhängarna är så väldigt svag, så oerhört tunn. Regeringen har inte tillvaratagit svenska folkets intressen i dessa frågor. Det finns egentligen inga sakliga motiv för att vi skall gå med i Schengen - i alla fall har det inte framförts några sådana här. Vi får otvetydigt ett sämre samhälle. Vi får kontroll inne i landet i stället för vid våra gränser, och det är inga i Sverige som vill ha det så. Jag är övertygad om att en väldigt stor majoritet av svenska folket hellre vill ha kvar våra gränskontroller än att vi ökar kontrollen inom landet. I Storbritannien och Irland inser man att för länder som är omgivna av vatten är det praktiskt, billigt och effektivt att ha gränskontroller. Sverige omges också i väldigt stor utsträckning av vatten. Hade regeringen valt att försöka att tillvarata det svenska folkets intressen, då hade vi begärt undantag i Amsterdam och vi hade låtit bli att skriva under Schengen - precis på samma sätt som Storbritannien och Irland har gjort. De väljer nu att isolera sig i stället.

Göran Magnusson, och också andra talare, har faktiskt varit inne på att invandringen är ett omfattande samhällsproblem, som vi måste gå med i Schengen för att kunna åtgärda. Det är så man måste tolka det han säger. Jag har svårt att se att invandringen runt om i världen skulle utgöra ett rejält hot, att det skulle finnas stora risker för att tusentals, hundratusentals eller miljoner människor skulle välla in i Sverige om vi inte går med i Schengen. Det är uppenbart att man för de här två argumenten är beredd att offra ganska mycket. Man är beredd att tillåta att vi får fler narkotikamissbrukare och att vi i högre utsträckning får ett kontrollsamhälle. Jag vill gärna vända mig särskilt till socialdemokraterna. Förr var det litet av ett adelsmärke, ett kännetecken för socialdemokraterna att man ville arbeta pragmatiskt. Pragmatiskt politiskt arbete, rationalitet och förnuft skulle prägla partiet. Jag tycker att man nu har kommit ifrån det. Det svenska EU-medlemskapet har blivit som en tagg som sprider sitt gift inom socialdemokratin. Det är inte längre rationalitet och förnuft som är ledstjärnan utan helt andra saker. Socialdemokraterna har tappat orienteringen om vart man vill, vart vi är på väg och vart vi skall. Vi andra, som spjärnar emot litet grand, kan undra vart det här skall leda. Alla de inom socialdemokratin som inte känner igen sin partiledning och som inte ens kan få sina ministrar att ställa upp i debatten och ta debatten utan låter andra göra det i stället kanske också undrar hur det här skall gå. Jag är i och för sig inte rädd för att socialdemokraterna skall förlora i val, men jag är rädd för att Sverige och svenska folket förlorar på att ha en regering som inte längre tillvaratar svenska folkets intressen och inte längre ser rationalitet och förnuft som vettiga ledstjärnor i det politiska arbetet. I stället följer man, som Kenneth Kvist sade, med som en kork på vågen och använder argument som inte hör hemma i en vettig och saklig debatt. Jag vill yrka bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Frågan om isolering kan naturligtvis diskuteras utifrån litet olika utgångspunkter, och det finns väldigt många aspekter på det. Själva begreppet togs väl från början egentligen upp av Rolf Åbjörnsson.

Det är så i varje fall jag har tänkt när jag i det här sammanhanget har talat om isolation. När vi diskuterar frågan om vi skall ansluta oss till Schengen eller ej måste man ändå något erinra om att ett åtagande om fri rörlighet för personer ingick i det medlemskapsfördrag som Sverige slöt med Europeiska unionen och var alltså föremål för debatt i samband med folkomröstningen. Det finns alltså en folkomröstningsmajoritet bakom ståndpunkten att Sverige skall ansluta sig till en fri rörlighet för personer. Jag har ingen rabiat längtan - jag har ingen längtan över huvud taget - efter ett federalt Europa. Vad gäller flyktingpolitiken kan jag säga att det Sveriges riksdag har sett på den punkten framför allt är fördelarna med en bördefördelning. Detta är något som har diskuterats i många sammanhang men som egentligen inte hör hemma inom Schengen utan får lösas inom ramen för Dublinkonventionen eller i andra sammanhang inom EU:s ram.
Herr talman! Göran Magnusson tar upp två saker. För det första säger han att hans argumentation kring att Sverige skulle isolera sig om vi inte går med i Schengen har att göra med passunionen, att det här är en utvidgning av den nordiska passunionen. Jag kan i och för sig ha en viss förståelse för det, men det visar ändå hur totalt Göran Magnusson har missförstått hela Schengenprojektet. Det handlar inte om en passunion. Vi har kvar gränskontrollen mellan Sverige och Norge. Nu gäller det att avskaffa gränskontrollerna mellan EU-länderna och ha en gemensam yttre gräns. Vi överlämnar vår yttre gräns till EU i och med att vi överlämnar kontrollen och beslutsmakten över vår yttre gräns till EU. Det har vi inte gjort inom den nordiska passunionen. Det är något helt annat. Har man uppfattningen att det här handlar om en utvidgning av passunionen borde man i dag rösta nej, gå hem och läsa på vad det här handlar om och komma tillbaka någon gång senare, kanske efter valet i höst. Vi kanske har en annan församling som sitter här då. För det andra säger Göran Magnusson något häpnadsväckande, nämligen att vi i och med folkomröstningen egentligen har antagit det här. Jag var med i många debatter inför folkomröstningen. Då sade företrädare från både socialdemokratin och borgerligheten, den regering som satt då, att detta inte hade ett dugg med EU att göra. Efter det att vi hade gått med i Schengen inte har med EU att göra, att det ligger för sig. Den strategin hade man då för att blanda bort korten, och nu försöker Göran Magnusson säga att vi i och med folkomröstningen skulle ha bestämt oss i den här frågan. Jag tycker att det är ganska häpnadsväckande, men det visar väl bara hur oerhört litet ni har på fötterna.
Herr talman! I samband med ansökan om svenskt medlemskap i EU förelåg i medlemskapsfördraget också ett åtagande beträffande personers fria rörlighet och att detta skulle lösas på något sätt. Jag minns att Peter Erikssons kamrater och andra som i dag opponerar sig mot Schengenavtalet mycket kraftfullt krävde kompensatoriska åtgärder, vilket ju också Sverige krävde i samband med medlemskapsförhandlingarna och i andra sammanhang. Det är de kompensatoriska åtgärderna som Peter Eriksson och andra nu opponerar sig väldigt emot. Jag har litet svårt att förstå logiken på den punkten. Vi har åtagit oss att delta i det som handlar om personers fria rörlighet - från början egentligen inom EU-rätten, men det här är ju en annan lösning på problemet i och med att alla EU-länder inte vill delta. Sverige har så att säga inget undantag på den här punkten. Det här är en bra lösning, ett sätt att få till stånd ett öppnare Europa, och det är kompensatoriska åtgärder på en nivå som är tillräcklig för att vi skall kunna släppa vår inre gränskontroll.
Herr talman! Om det hade handlat om att vi skall utvidga den nordiska passunionen och på så sätt underlätta för människor att röra sig, då hade vi allihop säkert kunnat vara överens i dag. Men det handlar inte om det, utan det handlar om mycket mer. Därför kan man inte påstå att vi har bundit upp oss för att gå med i Schengen redan i samband med att Sverige blev medlem i EU. I så fall hade inte Irland och Storbritannien kunnat begära undantag och ganska smidigt och enkelt fått ett sådant. Sanningen är att Sverige hade kunnat få ett undantag från Schengen om vi hade velat. Om t.ex. socialdemokraterna och Göran Magnusson hade itts driva den frågan hade vi kunnat få ett undantag, och då hade vi haft ett bättre samhälle i Sverige om några år. Men ni har inte itts göra det, fastän ni vet om att vi alla förlorar på det här.

Herr talman! Jag vill börja med att deklarera att jag var en kritisk anhängare till EU-medlemskapet. Jag vill också deklarera att jag är tveksam till Schengensamarbetet. Mina frågetecken grundar sig på följande. En av EU:s grundstenar är människors rörlighet. Det skall bli lättare, sägs det, att resa mellan och att arbeta inom EU-länderna. Detta tycker jag i och för sig är bra. En annan i och för sig bra tanke i Schengensamarbetet är att det strävar efter en samordning av EU-ländernas flykting och invandringspolitik. Tanken som sådan är god. En human och generös europeisk flykting och invandringspolitik skulle alla länder inom EU vinna på. Men tyvärr är det inte de tankegångarna som finns inom EU-länderna. Den fria rörligheten gäller bara för EU-medborgare, vad jag har förstått. För invandrare och flyktingar från länder utanför EU gäller inte samma rörlighet. Riskerna för osynliga men mycket starka murar mot dessa flyktingar och invandrare är faktiskt uppenbara. Herr talman! Ingen kan förneka att EU-länderna strävar efter att strama åt flyktinginvandringen och så långt som möjligt hålla människor från den allt fattigare tredje världen borta från sina gränser. Detta kan jag, som inte är född i Europa, i och för sig förstå. Det kan finnas förklaringar till detta.

Det har inom EU-länderna skapats samhällen som befinner sig långt ifrån en utveckling som leder till ett harmoniskt och integrerat samhälle, ett samhälle som präglas av samarbete och tolerans mellan människor med olika ursprung, hudfärg, religion och kultur. Å ena sidan drabbas i dag stora grupper av européer med invandrarbakgrund av en stor utestängning från arbetsmarknaden och tvingas leva i ett bidragsfinansierat utanförskap. EU-länderna har fått en etniskt avvikande underklass. Å andra sidan finns det en växande oro hos många infödda "etniska européer" inför ländernas omvandling till det som kallas ett mångetniskt samhälle. Men denna utveckling som sådan är inte, enligt min mening, argument nog för att föra en flyktingpolitik inom EU-länderna som i huvudsak bygger på resandet av murar mot flyktingar som skulle behöva skydd. Schengensamarbetet går ut på att flyktingar som inte fått asyl i första europeiska land automatiskt skall förhindras att söka asyl i andra EU-länder. Man kan inte förneka att det framtida samarbetet inom EU länderna gällande flykting och invandringspolitiken kommer att verka inskränkande och tvinga fram starka restriktioner för länder som har bedrivit en ganska generös flyktingpolitik. Sverige är ett av de länderna. Herr talman! Schengensamarbetet inbegriper också växande polisiär övervakning. Jag kan i och för sig förstå skälen till detta. Självklart skall kampen mot den internationella brottsligheten föras gemensamt av EU-länderna. Men detta kan utnyttjas på ett sådant sätt att det används mot t.ex. oskyldiga flyktingar och invandrare som söker sig till EU-länderna. Asylsökande måste t.ex. lämna fingeravtryck och definieras lätt som potentiella brottslingar. Detta tycker jag smakar litet illa. I registret kommer också uppgifter om personers sexuella läggning att arkiveras, vad jag kan förstå. Detta är inte heller rimligt, som jag ser det. Vad spelar sexualiteten för roll i detta sammanhang? Jag tycker att individernas rättssäkerhet skall gå före denna typ av registrering. Herr talman! Jag har försökt redovisa mina argument. Jag tror att jag har försökt sätta mig in i frågan på ett objektivt sätt. Jag målar inte fan på väggen, men jag vill gärna lyfta ett varnande finger för de risker som Schengensamarbetet trots allt innebär.
Herr talman! Låt mig först återigen säga att det inte fattas något beslut i fråga om flyktingpolitiken i anslutning till Schengenkonventionen. Det är överflyttat genom Dublinkonventionens ikraftträdande i september förra året för Sveriges del. Låt mig också upprepa att reglerna i Schengenkonventionen inte ger utrymme för att registrera sexuell läggning. Jag har tidigare på förmiddagen i debatten redogjort för vad som får registreras i Schengen Information System, och den typen av registrering medges inte. Jag tycker att det är angeläget att återigen få dementera det.
Herr talman! Jag har som sagt försökt redovisa mina kritiska frågetecken kring själva samarbetet. Även om jag kan förstå att det finns väldigt mycket intressanta poäng i samarbetet tillåter jag mig friheten att ha en del kritiska synpunkter och återigen lyfta upp ett finger för de risker som kan finnas med själva samarbetet.

Herr talman! Så här sent kan man konstatera att det allra mesta redan är sagt. Men jag vill ändå göra några kommentarer och föra fram en del frågor för min egen och för mitt partis del. Vi menar att Schengen är ett viktigt steg mot ett friare och rörligare Europa. Det finns en stor kraft, ett momentum, i detta. Man ser nu Schengen växa fram, man ser att Dublin har växt fram och man ser också EMU växa fram. Man kan ha olika åsikter om detta. I Sverige finns det ja och nej. Jag tillhör dem som tycker att det här är en intressant och spännande utveckling, och jag vill gärna på alla sätt vara med och delta i den. Ett öppnare samhälle och öppnare gränser mellan samverkande nationer är mycket bra för Europas medborgare, och Schengen är ett steg i den riktningen. Dessutom består Schengenländerna av utpräglade rättsstater. Man har lagstiftning på olika områden som har mycket hög nivå jämfört med de allra flesta länder. Det gör att man kan samverka på samma villkor. Vi har problem med gränsöverskridande brottslighet, mycket stora problem, som vi inte kan möta annat än med samverkan. Det måste vara en effektiv samverkan, eftersom den övergripande gränsöverskridande brottsligheten är effektiv just genom att den struntar i gränser. Då måste vi också ha kompensatoriska åtgärder för att matcha detta. Jag vill också säga att den illegala människosmugglingen numera har en omfattning som enligt Wien, har uppskattats till ca 50 miljarder kronor. Det är alltså en människosmuggling från tredje världen in till Europa. Det är självklart att dessa ligor måste bekämpas på något sätt. Asylprocessen är som sagt inskriven i Schengenavtalet genom att man där tydligt hänvisar till Genèvekonventionens bestämmelser. Schengen innehåller inga flyktingpolitiska frågor. De avgörs i andra sammanhang. De avgörs exempelvis i Amsterdamfördraget, där man skall försöka skapa en samverkan mellan asyl och invandringspolitik de närmaste åren. De avgörs också av Dublinkonventionen som vi har skrivit under och som nu arbetar och löper. Enligt asylrättens system har man ingen självklar rätt att söka asyl i just det land som passar en själv. Man vill komma åt det som man talar om som s.k. asylshopping. Man reser dit det passar bäst för att där finna en framtid. Asyl i sig innebär att man söker skydd i första bästa säkra land. Om det då uppstår stora strömmar in till ett visst land måste världssamfundet hjälpa till och fördela dessa bördor. Det är så vi arbetar i Sverige genom att göra överföringar av s.k. kvotflyktingar till svenskt territorium för att få möjligheter att ge dessa människor en vistelse på lång sikt. Detta är svensk flykting och invandringspolitik som den har beslutats här i riksdagen. Det som är viktigt att konstatera är att asylfrågan som den har framställts här av Hanna Zetterberg och andra inte är föremål för diskussion i dag. Det är inte det ärendet handlar om, utan det handlar om andra saker. Det är att skydda Schengenländerna från olika gränsöverskridande brottslighet, att kontrollera att personer som kommer in här har rätt att vistas här. Det är precis vad vi gör redan i dag i Sverige. Så det här är ingenting nytt egentligen, det handlar bara om att man vill samverka om detta. Schengen innebär en mycket stor fördel för tredjelandsmedborgare, de som inte har medborgarskap. De kan nu röra sig i Europa på ett annat sätt än man har kunnat hittills. Våra svenska invandrare har fått söka olika former av visering för att komma vidare ned till Europa eller till sina hemländer. I dag kan man åka utan visering genom Europa. Det är en mycket stor fördel. Jag ser också möjligheterna för tredjelandsmedborgare på längre sikt. Om vi får någorlunda harmoniserade regler skall tredjelandsmedborgare på sikt kunna röra sig ännu friare också vad gäller bosättning och arbete i de olika länderna runt om i Europa. Det kan man bara göra om vi har någorlunda harmoniserade invandringsregler i EU. Men som sagt Schengen är inte någonting som direkt berör flykting och invandringspolitik, som det har försökt framställas här. Jag är rationell, Peter Eriksson. Till skillnad från Peter Eriksson är jag mycket känslomässig. Jag ser stora fördelar med det här samarbetet och hoppas att det kan utvecklas vidare.

Herr talman! Jag tänkte kommentera det som sades om asylland. Gustaf von Essen säger att rätten att söka asyl oavsett Schengen sträcker sig till första bästa säkra land. Men jag menar, och den tolkningen har jag uppfattat att vi är överens om här i kammaren i dag, att om man söker sig till första bästa säkra land inom Schengenområdet och får avslag i det landet, får man automatiskt avslag inom hela Schengenområdet. Det är ett problem, och det ingår ju i Schengenavtalet. Gustaf von Essen har alldeles rätt i, och det har jag också mycket tydligt redovisat, att det i sig inte står att asylpolitiken inom Schengenavtalet skall likriktas. Det är inte det vi skriver under nu. Men innebörden måste bli den, Gustaf von Essen. Jag kan inte se hur det skulle bli på något annat sätt. Sedan kan man tycka att det är bra. Vi kan ju hoppas att en likriktad och harmoniserad asylpolitik blir väldigt bra. Men om jag tittar på vad som händer inom EU området i dag, i Sverige i dag, i Europa som helhet ser jag att vi bygger stora tjocka murar, ibland rent fysiska murar med värmekameror och grejer, för att hindra människor att över huvud taget ta sig till vår gräns. Det är det som gör mig orolig. Jag har inte sagt att asylpolitiken ingår i det här avtalet. Men konsekvenserna av bl.a. det här avtalet tror jag blir att asylpolitiken måste förändras. Jag hoppas att den kommer att förändras till det bättre, men jag är inte alldeles säker på att det blir så. Det är därför jag har tagit upp den frågan.
Herr talman! Asyl har man rätt att söka i det land som kan erbjuda skydd. Man kan också ta sig till andra länder genom den s.k. en route-principen, dvs. att man inte vistas någon längre tid i mellanländerna. Då kan man ta sig hit. Det var så som skedde med exempelvis bosnierna och kroaterna. De tog buss direkt till Sverige. De kallas för en route-flyktingar och därmed kunde de söka asyl här. Den principen finns. Däremot är det inte önskvärt att man först prövar sin asylansökan i Tyskland, sedan går man över till Holland, sedan går man till Sverige och så småningom kanske man får uppehållstillstånd någonstans. Det är inte så asylrätten är konstruerad. Asylrätten skall sökas där man kan få skydd, första bästa säkra tredje land. Det är detta det handlar om här. Därför har länderna kommit överens om ett system för att fördela ansökningarna. Det är det som är innebörden av bl.a.
Herr talman! Egentligen tror jag att det här handlar om den grundläggande frågan hur man ser på människor som flyr för sina liv. Jag tror inte, och det hoppas jag verkligen att Gustaf von Essen inte heller tror, att människor tycker att det är speciellt roligt att valsa runt bland olika länder. Man söker i princip asyl i det första land man kommer till, därför att man behöver en trygg plats att vara på. Om man sedan blir nekad är det väl ganska naturligt att man fortsätter sin vandring. Vad är alternativet då, att man skall återvända till sitt hemland för att bli fängslad eller fortsatt förföljd? Det är det som Schengenavtalet påverkar, om man söker i ett Schengenland har man förlorat sin chans att söka vidare i alla dessa länder. Det är det som är problemet med Schengenavtalet.
Herr talman! Det är inte heller så. Varje land kan alltid pröva en asylansökan från vem som helst som har varit någon annanstans om man så önskar. Nationella regler kan ta överhand. Det är också fullständigt glasklart att det är på det sättet. Sverige kan ta upp till asylprövning en person som har sökt i Tyskland, om man nu tycker att Tyskland inte är en rättsstat, om man tycker att Tyskland inte har ordentlig asylprocess eller om det finns särskilda omständigheter. Men nu är vi rätt överens mellan EU-länderna om att det finns säkra asylprocesser och därför finns det oftast inte någon anledning att ta upp en ny process i ett annat land, exempelvis i Sverige. Men möjligheten finns alltid.
Herr talman! Jag hade inte tänkt säga något men jag kan inte låta bli att ta upp den fria rörligheten. Vi måste klara ut begreppet fri rörlighet för personer. Det verkar som om man i de andra EU-länderna har fruktansvärt svårt att röra sig. Det är stora hinder när vi pratar om det. Men medborgare i EU-länder har redan i dag rätt att fritt resa in och uppehålla sig i annan medlemsstat för att där söka och ta anställning, starta egen verksamhet, ta emot tjänster, studera, vistas där som pensionär osv. Denna fria rörlighet omfattar även familjemedlemmar - oavsett medborgarskap. Detta regleras i EG-fördraget och har ingenting med Schengensamarbetet att göra. Varför talas det då om fri rörlighet som en kommande befrielse? Det är bara innebörden av personkontrollen vid gränspassering. Många talare har konstaterat att det blir en ökad kontroll. Det blir en ökad kontroll för medborgare från tredje land. En medborgare från tredje land som reser till ett annat land inom Schengen än det ursprungliga inreselandet måste anmäla sig hos behörig myndighet. Det måste ske antingen vid själva inresan eller senast tre arbetsdagar därefter. Det finns också bestämmelser om kontroll av hotell och camping. Formulär och registreringskort måste fyllas i. Vi måste tala om rätt saker i fråga om fri rörlighet. Där slarvas det från moderat håll.

Herr talman! Jag redovisade att jag försöker sätta mig in i själva Schengensamarbetet. Jag försöker att granska detta objektivt. Jag känner Gustaf von Essen som en person som försöker att sätta sig in i frågor och se möjligheter och problem. Jag redovisade att jag är kritisk mot en del saker i Schengensamarbetet. Jag blir riktigt förvånad över att en person som Gustaf von Essen sväljer förslaget som det är. Å andra sidan är han engagerad i flykting och invandringspolitik. Jag har reflekterat över en sak. Moderaterna presenterade förra året Land för hoppfulla. Enligt detta vill man släppa in alla människor. Det skall över huvud taget inte finnas några gränser för dem som vill komma hit. Vad tycker Gustaf von Essen om det?
Herr talman! Det stämmer, Juan Fonseca, att jag är mycket intresserad och engagerad i flyktingpolitiska frågor. Jag är däremot mindre engagerad i flyktingsmuggling. Det är det vi talar om här i Schengenperspektivet. Jag tillhör dem som tror att det är viktigt att länder kan samverka om att stoppa den stora och luckrativa människohandel, människosmuggling, som nu sker. Jag tycker att vi skall försöka diskutera det på ett sakligt sätt. Alla som vill ta sig till Västeuropa är inte flyktingar. De som är flyktingar och har asylskäl skall givetvis få stanna. Asylrätten skall värnas, inte urholkas. Asylrätten får inte missbrukas. Den måste värnas. Den måste värnas med regelsystem som staterna är överens om och som UNHCR tycker är rimligt och riktigt. Det är något slags väktare för att asylreglerna följs i de olika länderna. Detta skall vi fortsätta med. Den illegala invandringen med hjälp av smugglare måste vi komma åt. De som berikas där är smugglarna. De som får ta stryk är de stackars människor som smugglas och får bekosta urdyra pengar till dessa gangsterligor. Det är det jag vill komma åt. Jag återkommer angående Land för hoppfulla.
Herr talman! Jag tror inte att någon över huvud taget ifrågasätter kampen mot den internationaliserade brottsligheten, inklusive kampen mot dem som smugglar in flyktingar till EU-länderna. Jag tror inte någon ifrågasätter detta. Vad använder Gustaf von Essen fingeravtryck till från en flykting som har tagit sig hit? Vad har det med hanteringen av flyktingar som sådana? Titta på dessa frågor och reflektera över om det ligger någon rimlighet i det som håller på att ske.
Herr talman! Jag hann inte svara på Juan Fonsecas fråga om Land för hoppfulla. Där står inte att vi vill ha en fullt ut fri invandring. Framför allt blev det inte den moderata partistämmans beslut. Men vi vill gärna ha en öppnare hållning gentemot arbetskraftsinvandring. Men den måste vara seriös och väl prövad. Fingeravtryck har inte heller med detta att göra. Det rör Dublinkonventionen. Den har vi redan beslutat om och har trätt i kraft. Vi tar fingeravtryck på alla som kommer hit till Sverige, vare sig de skall invandra eller inte. Jag har fått kladda fingeravtryck när jag har rest till USA. Det är inte så onaturligt. Detta är för att undvika att man med hjälp av olika namn och identiteter försöker komma runt asylprocessen.
Herr talman! Jag tänkte ta upp två frågor som Gustaf von Essen var inne på. Den ena gäller att asyl inte skulle ha med detta att göra, eftersom den i Schengenkonventionen inte räknas som en riktig fråga. Asyl och flyktingpolitiken hänger ihop med Jag tycker att detta har varit ett vanligt sätt för många i EU-debatten att vilseföra och lura människor. Om man ser varje sak isolerat och inte tar hänsyn till något annat kan man slippa alla de svåra debatterna. Det är lätt. Sanningen är att alla dessa saker hänger ihop på ett logiskt, naturligt sätt. Det är genom att Schengen förs in i Amsterdamfördraget som flyktingoch asylpolitiken kan föras in i första pelaren. Det är på grund av att Schengen har genomförts i ett antal länder som Europol har tvingats fram. Alla dessa saker hör ihop. Det gäller också Dublinkonventionen. Man kan inte prata om en av dem utan att ta hänsyn till de andra. Därför hänger asylfrågorna uppenbart ihop med Schengen, viseringsfrågorna och de yttre gränserna. Det är ett sammanhängande paket. På slutet tog Gustaf von Essen upp frågan om förnuft. Det var i första hand riktat till Socialdemokraterna. Det har varit ett slags prägel på socialdemokratisk politik...
Herr talman! Jag har aldrig beskyllt Moderaterna för att ha förnuft som sitt adelsmärke. Snarare har det varit konservatismen, en känslomässig vilja, som har varit det konservativa partiets ledstjärna. Det utesluter inte i och för sig att man använder förnuftet. Jag tror i och för sig att Gustaf von Essen försöker göra det.
Herr talman! Det är bra att vi alla försöker vara förnuftiga. Jag tror, med förlov sagt, att många har svartmålat Schengen i dag. Man hetsar upp sig för mycket och går för långt i sina fördömanden. Jag skall inte heller förneka att det alltid finns problem i nästa steg och att det inte går att överblicka allt. Jag är den förste att inse det. Jag är en konservativ person och inte särskilt lagd för snabba förändringar. Men det här har varit en process som har vuxit fram under två tre år. Den har diskuterats i EU-nämnden - där vi bägge sitter med. Det har varit många debatter. Jag är förvånad över att det de senaste dagarna har uppstått något slags folkrörelse på området. Det visar att det inte har funnits så mycket täckning för svartmålningen eftersom ni inte har lyckats mobilisera folk kring ett nej.
Herr talman! Jag kan hålla med om att debatten har blivit stark bara de senaste dagarna. Hade vi lyckats få i gång diskussionen tidigare är det möjligt att det hade blivit ett annat beslut i dag. Jag kan inte påstå att ja-sidan har underlättat. De som är anhängare av det stegvisa federalistiska genomförandet av den europeiska staten och unionen försöker hela tiden se saker i den allra minsta beståndsdelen, vilket gör att diskussionen blir väldigt förvirrad. Jag har stor förståelse för att många upplever ett stort motstånd och svårigheter att tränga igenom den här materian och upplever att makthavare i Sverige inte underlättar det minsta för folk att begripa saker.

Herr talman! Utskottets talesman hade tidigare i debatten synpunkter på vissa deltagares debattmetoder. Göran Magnussons egen metod tycks vara att bara gå i replik med dem som han kan avfärda för att vara EU-motståndare och därmed slippa innehållet i frågan. Göran Magnusson sade för en stund sedan att Schengen inte har med asylrätten att göra och att han därför inte ville diskutera den frågan. Var det därför som Schengenstaterna i julas krävde, av hänsyn till Schengenavtalet, att Turkiet inte skall släppa ut kurder som vill söka asyl i ett Schengenland? Har Schengen bestämmelser om viseringspolitik? Förnekar Göran Magnusson att det blir svårare, t.ex. för en algerier som flyr sin regims terror, med visumplikt till samtliga Schengenländer? Förnekar Göran Magnusson att viseringsplikt för 130 stater, bl.a. alla de som i dag producerar riktiga flyktingar, innebär att färre flyktingar kommer att kunna nå ett Schengenland för att söka asyl? Finns det över huvud taget något i den alltmer restriktiva europeiska flyktingpolitiken som oroar Göran Magnusson och hans parti? Det är riktigt att Schengenavtalet inte bestämmer vilken flyktingpolitik vi får. Det är det sätt på vilket Europas regeringar kommer att tillämpa Schengensamarbetet som bestämmer vilken flyktingpolitik vi får. Där har jag inget förtroende för den regering som Göran Magnusson företräder i Sverige i dag. Det är därför man bör säga nej till Schengensamarbetet, såsom Europas regeringar nu tillämpar det.

Herr talman! Jag måste hålla med Lennart Rohdin i den här frågan. I dag har vi hört många upprörda röster, som lugnt har förklarat vad som är problemet med Schengensamarbetet. Sakfrågan är väldigt komplex. Schengensamarbetet hör ihop med polissamarbetet, med Amsterdamfördraget och en massa olika frågor - allt går in i vartannat. Det går inte att diskutera Schengen utan att diskutera delar av Amsterdamfördraget eller Dublinkonventionen - allt hänger ihop. Det är kanske en del av det som EU gör. För att förvirra allmänheten, som skall övertygas om EU:s förträfflighet, delar man upp det i så många delar att man rör till det för alla. Det blir speciellt svårt för allmänheten att förstå, men även för politiker kan det vara svårt att förstå. Vad handlar Schengen om? Är det spöket som De 39 poliser som stod här och den kravallutrustning som fanns utanför riksdagen i dag var en s.k. proaktiv verksamhet, en förebyggande verksamhet. Här uppe på åhörarläktaren tog en person emot ett papper av en person som stod bredvid. Den personen togs snabbt och säkert - i form av en proaktiv verksamhet - om hand av vakterna och slängdes ut. Man kan inte ge sin granne ett papper; det kanske är någonting farligt, om det rör någonting som är mot EU. Jag vill ha ett tydligt svar av socialdemokraterna: Är det rätt att en person som sitter på läktaren här uppe och tar emot ett papper av en annan person blir utslängd av Sveriges riksdags vakter? Är det rätt? Eller är det ett tecken på det som Schengen bl.a. står för, nämligen mindre rättssäkerhet för väldigt många? Göran Magnusson skrattar när jag säger det här, men det har hänt här uppe på läktaren i dag. Det är flera som har blivit utslängda, därför att de hade vinkat till någon här nere i kammaren. Är det någonting som är acceptabelt i dag? Jag vill ha ett svar på den frågan. Även om det kanske inte direkt berör Schengen har det med den frågan att göra. Frågorna om asyl och illegal smuggling har också tagits upp i debatten. I dag lever vi inte upp till FN konventionen. Det kanske finns en anledning till att människor smugglas in, nämligen att människor har behov av att söka skydd i andra länder. I dag har de inte den möjligheten, och därför kanske det förekommer människosmuggling. Det är en del av den människosmuggling som sker. Men här verkar det bara vara ett stort problem. Jag vill jobba förebyggande, genom att vi har ett system som innebär att de som har rätt till asyl kan söka och få asyl och som förhindrar att människor behöver söka asyl i andra länder, inte genom att vi bygger upp murar. Det finns ett land som är duktigt på att bygga upp murar, och det är Israel. Jag var i Ramallah i förra veckan och vet att den som har varit där blir undersökt och kontrollerad, och privata handlingar blir kopierade. Människor demonstrerade i Amsterdam när Amsterdamfördraget diskuterades, och hundratals människor häktades och undersöktes, t.o.m. i rumpan. Det var s.k. proaktiv verksamhet. Det kanske är att se spöken. Problemet är att vi har för dålig insyn i det som är Schengensamarbetet och polissamarbetet, för dålig parlamentarisk insyn och kontroll. Problemet är att man utgår från andra principer än vad som är grunden för svensk rättssäkerhet, en svensk syn på registrering, på vilka som skall registreras och varför. Vi har haft en bra syn på det i Sverige, men den synen delar man inte i alla länder. När det gäller nordiskt samarbete har länder samarbetat som på ganska många områden har en likartad syn. Det har man inte i alla länder i EU, och därför blir det farligt i ett samarbete just i de frågor som rör rättssäkerhet, polis och registrering när man har väldigt olika syn och olika historisk erfarenhet i dessa frågor. Jag vill ha ett direkt svar på frågan: Var det rätt av vakterna att slänga ut en person därför att han tog emot en uppmaning att demonstrera mot Amsterdamfördraget? Är det ett led i en proaktiv verksamhet? I övrigt stöder jag de kritiska synpunkter mot Schengen som i dag har framförts.

Herr talman! Jag kan självfallet inte uttala mig om vad som hände på läktaren och om det var rätt eller fel. Det är en fråga som Yvonne Ruwaida får diskutera med talmannen, och möjligen talmanskonferensen, som har ansvaret för vad som sker i kammaren. Yvonne Ruwaida talar väldigt spydigt och föraktfullt om proaktiv polisiär verksamhet. Jag måste för min del säga att när jag bevittnade nazistdemonstrationen till minne av Kristallnatten den 8 november hade jag varit tacksam om polisen hade haft en proaktiv polisiär verksamhet. Där brast det uppenbarligen i den polisiära planeringen. Jag tror att Yvonne Ruwaida håller med mig om att det hade varit bra om man hade hanterat den situationen på ett mycket bättre sätt. Det är något förvånande att en integrationspolitiker som Yvonne Ruwaida säger att det nordiska samarbetet går bra därför att folk som samarbetar där är lika. Det blir något egenartat om samarbete världen över bara skall förbehållas dem som är och tänker något så när lika. Det skorrar förfärligt falskt i den här debatten.

Herr talman! När det gäller Schengensamarbetet och frågan om proaktiv verksamhet kan jag ställa frågan så här: Är det rätt att satsa resurser på att ha 39 poliser och kravallutrustning utanför riksdagen därför att det kanske blir en demonstration mot Schengen? Är det rätt satsade resurser? Varför satsar man så mycket på den typen av proaktiv verksamhet i stället för på demonstrationen till minne av kristallnatten, där det faktiskt behövdes? Är det en prioritering i linje med Schengensamarbetet? Jag tycker att Göran Magnusson blandar ihop en del frågor när han säger att integration är samma sak som att tro att alla människor tycker lika. Jag tror inte att hela världen skall vara en stat och att vi skall tycka likadant. Människor bygger faktiskt upp samhällen på olika sätt utifrån erfarenhet och historia. Det tycker jag är positivt. Det är mångfald, som faktiskt är bra.
Herr talman! Polisarbetet i anslutning till demonstrationen till minne av kristallnatten, polisarbetet utanför riksdagen i dag, polisarbetet vid opinionsmötet mot Schengenavtalet på Mynttorget i går kväll och polisarbetet i Amsterdam, där demonstranter uppenbarligen greps, har egentligen ingenting med Schengensamarbetet att göra. Det utgår från respektive lands nationella lagstiftning. Den förändras inte av Schengensamarbetet. Jag vill sedan kommentera det som sades om samma syn. Jag hörde tydligt att Yvonne Ruwaida sade att det är enklare att samarbeta i Norden därför att man har samma syn på saker och ting. Jag kan inte dra någon annan slutsats av det än att Yvonne Ruwaida tycker att de som skall samarbeta skall ha ungefär samma syn på saker och ting. Det är ett något egenartat perspektiv om man försöker framställa sig som en integrationspolitiker.
Herr talman! Först vill jag ta upp den proaktiva verksamheten. Jag vill ändå ifrågasätta att vi inte kan få ett svar på frågan om det är rätt av vår publik på läktaren att ta emot ett papper med en uppmaning att demonstrera mot Amsterdamfördraget. Jag anser att det är en sak som skall diskuteras i riksdagen och att talmannen inte skall ha några invändningar mot det. Frågan skall diskuteras här, för den hör ihop med den debatt vi för i dag. Den hör ihop med diskussionen kring Schengensamarbetet. Jag vill fortfarande gärna ha ett svar på frågan om socialdemokraterna tycker att det är rätt att någon ur publiken blir utslängd härifrån under denna debatt därför att han eller hon har tagit emot ett papper från en annan person i publiken. När det gäller integration vill jag säga följande: Visst har vi en liknande syn i Norden på frågor som rör registrering och polissamarbete. Det har vi därför att vi har jobbat mycket tillsammans i dessa frågor. Jag anser inte att Sverige och Tyskland och Italien har liknande syn i polisfrågor. Om socialdemokraterna i justitieutskottet anser det kan det vara bra att få veta det.
Herr talman! Jag tycker nog att Yvonne Ruwaida tog i litet för mycket i sina inlägg. Hon svartmålar situationen och får det till att Schengensamarbetet närmast innebär att Europa blir något slags polisstat. Det kommer långt ifrån att bli så. De länder som nu ingår i Schengensamarbetet har alla en sak gemensamt.
Herr talman! Det låter fint med den fria rörligheten. Men Schengensamarbetet, Amsterdamfördraget och Dublinkonventionen är mer än så. Det vet också Danmark har rätt att avstå från det överstatliga samarbetet vad rör Schengenavtalet därför att man är emot överstatlighet.
De är utpräglade rättsstater som vill samverka, samarbeta och göra det lättare för sina medborgare att röra sig fritt och resa över ett gränslöst Europa. Det är inte bara det, herr talman. Dessutom står ytterligare tio länder i kö för att komma in i detta samarbete och så småningom också bli Schengenmedlemmar.
Det har inte Sverige krävt. Jag trodde tidigare att inte heller socialdemokraterna tyckte att federation var eftersträvansvärt. Varför har man då inte begärt samma undantag som Danmark? Vad gäller det som sades om synen på rättsfrågor vill jag säga att jag tycker att det är bra att Sverige inte har samma syn som Frankrike, där vissa kommuner bara ger barnbidrag till vita barn. Det är accepterat. Eller har vi, Gustaf von Essen, samma syn som Frankrike i denna fråga? I detta moment föreslogs godkännande av avtal och protokoll vilka till viss del innefattar överlåtelse av myndighetsutövning till främmande stat.
Vad beträffar situationen i Norden är både Finland och Danmark helt övertygade om att de skall in i Schengensamarbetet vare sig Sverige säger ja eller nej. Här har vi en nordisk front som spricker. Det Yvonne Ruwaida säger är fel på alla sätt. Jag skulle vilja vända på det och säga att det positiva trots allt är att den fria rörligheten för människor betyder oerhört mycket och har ett mycket stort symbolvärde för Europas framtid. Jag förstå inte att vi skall behöva svartmåla detta.
För bifall härtill krävdes att riksdagens beslut fattades antingen med tre fjärdedels majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Herr talman! Socialutskottet ser mycket allvarligt på att det i flera länder finns grupper som aktivt förespråkar en legalisering av användningen av narkotika. Dessa grupper vill avkriminalisera allt bruk av narkotika. Ett enigt socialutskott föreslår i det betänkande som kammaren nu behandlar att riksdagen skall göra ett enhälligt avståndstagande från dessa destruktiva propåer. Socialutskottet anser det som ytterst angeläget att regeringen med kraft fortsätter att bekämpa alla krav på legalisering av narkotika såväl nationellt som internationellt. Sverige måste fortsätta att aktivt driva sin inställning i FN, i Europarådet, i EU och i Nordiska rådet. Exempelvis utgör det kommande FN-mötet om narkotika ett viktigt tillfälle för vårt land att redovisa våra skäl för en restriktiv narkotikapolitik. En nödvändig förutsättning för framgång internationellt är att våra egna nationella insatser är tydliga och att vi kan visa på en enig restriktiv hållning. En uppluckring av narkotikapolitiken, liksom en legalisering av narkotiska preparat, kan aldrig accepteras. En sådan politik strider mot bestämmelserna i de internationella narkotikakonventionerna och är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Spridningen av hiv och aids bland injektionsmissbrukare bidrar, liksom nya preparat på marknaden, till ökad oro för framtiden. Flera europeiska länder upplever en kraftig uppgång av det tunga narkotikamissbruket och den dödlighet som alltmer följer i narkotikamissbrukets spår. Narkotikan hotar inte enbart människors liv och hälsa. Narkotikaprofitörerna hotar också på sikt hela den sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen i flera länder. Inte minst gäller detta i tredje världen. Hanteringen ger förskräckande exempel på den miljöförstöring, den rättslöshet och det våld som en hämningslös narkotikahandel för med sig. Hela kedjan från produktion via distribution till konsumtion måste attackeras. Insatserna skall samordnas, och kampen måste vara uthållig. Sedan Sverige blivit medlem i EU har motståndarna till knarklegaliseringen fått ytterligare en stark och hög röst som stöd. Det innebär också att Sverige får hjälp, stöd och förutsättningar för att bekämpa smugglingen av narkotika. Samtidigt måste vi bedriva den ovillkorligt hårda politik mot allt bruk av narkotika på våra egna gator och torg som varit ett kännemärke för vår narkotikapolitik. Men det gäller också att sprida vår syn till andra länder; att det är lika viktigt att bekämpa utbudet som efterfrågan. Jag anser att Sverige bestämt skall ta avstånd från de tendenser till knarklegalisering som förekommer ute i Europa. Som medlem i EU skall Sverige i samarbete med likasinnade länder verka för en kompromisslös kamp mot narkotikabrotten. Genom ett utökat internationellt samarbete där vi svenskar skall vara med och aktivt delta i beslutsfattandet och genom att utnyttja olika länders erfarenheter inom detta område, förstärker vi möjligheterna att vinna kriget mot världens i särklass största organiserade brottslighet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är med glädje jag kan konstatera att utskottet är överens i den här frågan. Vi vet att droger, och i synnerhet då narkotika, hör till de svåraste uppgifter vi har. Det gäller inte bara att bekämpa narkotikan utan också att bekämpa brottsligheten. Jag tycker att vår ordförande i socialutskottet har gjort ett bra framträdande här. Låt mig instämma i det och yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Med det här betänkandet, och med det tillkännagivande till regeringen som ett enigt utskott gör i detta, vill socialutskottet manifestera den mycket stora enighet som finns mellan de politiska partierna i Sverige, och därmed också hos det svenska folket, för kravet på ett narkotikafritt samhälle. Syftet med denna enighet är att internationellt och inom det europeiska samarbetet mycket kraftfullt markera att Sverige som nation inte tänker ge vika en tum för de narkotikaliberala krafter som finns på olika håll i världen och i Europa. Narkotikabruket och den illegala handeln med narkotika är ett allvarligt hot mot hela mänskligheten och mot arbetet med att skapa en bättre social välfärd runt om i världen. Ett särskilt stort hot är det mot folken i de fattiga delarna av världen. Även här i Sverige har vi blivit alltmer utsatta för den internationella narkotikabrottsligheten. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är vi med alla förenade krafter - både från samhällets sida och som enskilda medborgare - gör allt som står i vår makt för att bekämpa narkotikan och dem som hänsynslöst för egen vinning sprider lidande och död bland unga människor. Den markering som riksdagen kommer att göra i och med att man antar detta betänkande kan inte missförstås, och inte heller adressen. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och instämmer för övrigt i det som ordföranden i socialutskottet gav uttryck för.

Herr talman! Det är alltså ett enigt utskott som står bakom detta tillkännagivande till regeringen om vår målsättning, ett narkotikafritt samhälle, och vårt avståndstagande till de liberaliseringskrafter som finns här och var ute i Europa och i världen. För en gångs skull är detta inte ett tillkännagivande att se som en kritik mot regeringen, utan det är att se som ett stöd för regeringen i dess kontakter med EU och med övriga internationella organ, FN, WHO, osv. Vi vill alltså tydligt här markera att vi står eniga i vår målsättning, ett narkotikafritt samhälle, och mot dessa legaliseringssträvanden. Det är viktigt att det inte bara blir här i kammaren som vi står och uttalar denna enighet utan också t.ex. när FN har ett specialmöte om droger och en drogfri värld den 10 juni och att vi då åter markerar vår målsättning. Vi kan då förvänta oss att det dyker upp motkrafter. Och då är det viktigt att det syns väldigt tydligt var Sveriges riksdag står. Jag skall inte upprepa vad som har sagts här av ordföranden, vice ordföranden och Roland Larsson. Jag vill bara understryka vikten av de förebyggande insatserna - att man över huvud taget inte skall testa narkotika - och vikten av att ungdomar har det här i ryggmärgen som en reflex när de åker ut i världen framåt sommaren. De kommer nämligen att möta mycket mer av drogliberala krafter. Jag hoppas att Folkhälsoinstitutet, skola, föräldrar och andra nu medverkar till att ungdomarna har detta med sig i bagaget. Slutligen tycker jag också att det är viktigt att den forskning som nu pågår om vad det är som händer i hjärnan, med bl.a. signalsystemet och som leder till att en del människor utvecklar ett beroende, får stöd och att vi utifrån den kunskapen kan hjälpa människor att komma ur sitt missbruk. Med det anförda vill även jag yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill också instämma i det som de tidigare talarna har sagt. Jag har inga avvikande synpunkter. Jag tycker också att det är värdefullt att vi kan ena oss kring ett sådant här uttalande. Jag tror att det är nödvändigt om vi skall påverka politiken i Europa, vilket vi ibland högtidligt talar om, att vi i vissa frågor kan samlas och enas kring ett kraftfullt uppträdande. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Narkotikaproblemet kommer förmodligen aldrig att kunna lösas, men vi måste ändå arbeta för ett narkotikafritt samhälle. Det måste vara vår målsättning. För att vi över huvud taget skall kunna nå varaktiga resultat måste vi alla samverka - politiska partier, tull, polis, olika frivilliga organisationer och enskilda. Det är även viktigt att vi på det här området har ett bra internationellt samarbete. Vi måste tillsammans agera mot alla drogliberala idéer. Det är också viktigt att samhället agerar kraftfullt mot langningen, eftersom den är förutsättningen för att narkotika sprids. Samhället måste arbeta för ett tidigt ingripande när man misstänker narkotikabruk. Det är med stor tillfredsställelse som vi ser att regeringen nu tillsätter en narkotikakommission, ett krav som ställts av RNS, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, och som bl.a. vi i Miljöpartiet har nappat på och föreslagit i vår narkotikamotion. Vi hoppas verkligen att representanter från samtliga riksdagspartier får möjlighet att ingå i den kommande kommissionen, eftersom det är viktigt att vi tar reda på det goda samarbetet som finns när det gäller dessa frågor. En annan viktig fråga som vi har tagit upp är att åtgärder måste vidtas som gör det möjligt att snabbt stoppa nya syntetiska droger. Här har vi blivit tillgodosedda genom att regeringen kommer med en proposition på det här området. Vi utgår från att den propositionen är kraftfull och kan leda till snabba ingripanden från samhället när det dyker upp nya narkotiska preparat. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete över alla partigränser när det gäller narkotikafrågorna och andra viktiga frågor. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det är ganska sällan som man kan instämma i det som alla ens kolleger i ett utskott har sagt, men det vill jag göra. Jag känner en stor stolthet över detta betänkande, över att vi som företrädare från alla riksdagens partier med kraft, tydlighet och glädje kan tala om för svenska folket att vi på alla sätt vill arbeta för ett narkotikafritt samhälle. Det är en signal som är tydlig, och jag hoppas att den tas emot med tacksamhet och glädje i vårt samhälle. Jag hoppas också att den här sortens debatter, när vi alla är överens, också skall kunna få genomslag i medierna och att inte bara konfrontationen hela tiden skall sökas. Herr talman! Med det anförda vill jag också yrka bifall till hemställan i detta förnämliga betänkande från socialutskottet.

Herr talman! Jag tror att många av oss för någon månad sedan på TV såg en gammal dam som skulle få sitt knä opererat. Äntligen skulle smärtan vara över. Äntligen skulle hon få litet mer livskvalitet. Hon hade förberett sig. Men dagen innan hon skulle läggas in på sjukhus kommer dråpslaget. Hon får inte komma. Operationen skjuts upp på obestämd tid. Detta är omänskligt och ovärdigt ett samhälle som skall kalla sig civiliserat. Att få hjälp när man är svag och sjuk bör vara en självklar rätt, så mycket mer då man betalar skatt just för att vara säker på att få hjälp när man behöver den. Men då nekas man. Man blir tillsagd att ställa sig i kön. Och när man är framme flyttas man tillbaka igen. Så är det i Socialdemokraternas Sverige, herr talman. Man kan inte vara säker på att få vård. Där heter denna medborgarrätt pengar. Man måste ha råd att betala skatt för att få vård som man sedan inte får när man behöver den. Sedan måste man ha råd att köpa vård vid sidan om för att vara säker på att få någon vård. Herr talman! Jag besökte Uppsala för några dagar sedan. Där har man, som på så många ställen i landet, långa köer till gråstarrsoperationer. Ändå har man dolt det verkliga behovet, köns verkliga längd, genom att hela tiden skärpa operationsindikationerna. Man tror att man spar resurser genom att låta människor se allt sämre. En operation kostar 7 000 kr. Det spar man, men man tvingar i stället fram hemhjälp och hjälpmedel till mycket högre kostnader. Vilket ekonomi, herr talman! Vilken humanitet! För människor som står i vårdkö är varje dag av väntan en dag av onödig smärta och onödigt lidande. Det är viktigt att det slås fast att vårdköerna är ett systemfel beroende på att vården är en planekonomi med närmast totalt utförarmonopol. Köer är ett kännetecken på en socialistisk ordning. Ju längre köer, desto mer socialism eller ju mer socialism, desto längre köer. Det är generella krakteristika. Köer är ett kvitto på en vårdorganisation som inte fungerar. Det har inte i första hand med resurser att göra. Köer kostar. Man spar inte samhällsresurser genom att ställa folk i kö. För en väntande person beräknas den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden till 19 000 kr per månad. Herr talman! Efter den socialdemokratiska vanskötseln av vården var ett av den borgerliga regeringens första beslut hösten 1991 att införa en vårdgaranti. Garantin i kombination med ett omfattande förnyelsearbete i de borgerligt styrda landstingen innebar att vårdköerna snabbt minskade. Nu är vi tillbaka i den kösituation som den borgerliga regeringen fick ärva 1991. Tragedin för de enskilda patienterna är uppenbar. Vi moderater anser att 1992 års vårdgaranti bör vidareutvecklas. Patienternas valfrihet i vården måste öka. Villkoren för privata vårdgivare måste förbättras så att konkurrensneutralitet skapas mellan offentliga och privata vårdgivare. Utgångspunkten bör vara följande: Patienten skall för samtliga medicinskt motiverade diagnoser ha rätt till behandling inom tre månader från första undersökningstillfället då vårdbehovet konstaterades. Patienten skall ha frihet att välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod. Denna valfrihet skall omfatta samtliga godkända vårdgivare i såväl sluten som öppen vård, inklusive privata vårdgivare. Patienten skall ha rätt att välja sjukhus i hela landet. Patienten skall ha rätt till s.k. second opinion, dvs. ha rätt att inhämta en kompletterande bedömning av annan läkare. Remisskrav till privata vårdgivare skall inte få förekomma. Herr talman! Från januari 1996 till hösten 1997 minskade antalet privata läkare med 17 % och antalet sjukgymnaster med 7 1⁄2 %. Förbudet mot ersättningsetableringar måste avskaffas samt fri etablering gälla för läkare och sjukgymnaster. Det är viktigt att även andra legitimerade vårdgivargrupper än läkare och sjukgymnaster ges möjlighet att bedriva verksamhet. För patienterna innebär det en ökad valfrihet, för vårdgivarna en frihet att pröva något nytt och för vården en stimulans till utveckling till allas nytta. Har man utgångspunkten att sjukvården är landstingens viktigaste uppgift är det svårt att hävda att landstingen inte har råd med sjukvård. Herr talman! Ett system som fungerar så illa att köerna tillåts fördubblas på bara ett halvt år skulle i vilken annan organisation som helst leda till att hela systemet i sina grunder sattes i fråga - men inte inom vården. Man inbillar sig att problemen löses genom mera pengar till en organisation som så ofta och så grundligt har visat att den är oförmögen att leva upp till kraven. Det är egendomligt - ja, faktiskt obegripligt - att man fortfarande okritiskt accepterar planhushållning inom vården när planhushållning inom varje annat område visat sig vara ett sällsynt uselt sätt att producera och fördela välstånd. Hälsoförsäkringen skulle omfatta det som i dag ryms i ersättningen till sjukvårdshuvudmännen, den del av landstingsskatten som avser sjukvård, ersättningen för läkemedel samt en del av sjukpenningförsäkringen och förtidspensioner som avser rehabilitering. Försäkringsavgiften för den enskilde fastställs av riksdagen. Försäkringskassan tilldelas medel ur den här avgiften, naturligtvis med avdrag för det som går till det statliga ansvaret för sjukvården. Pengarna följer patienten, vilket innebär att sjukvården organiseras helt och verkar utifrån patienternas behov. Det bör jämföras med dagens landstingssystem som rent teoretiskt ger rätt till vård men som saknar förmåga att leverera sådan när den behövs. Detta i sin tur har lett till dagens alltmer desperata tal om bristen på resurser. Herr talman! Det är uppenbart att förändringar som har skett inom den s.k. psykädel - för att hoppa över till ett annat område - inte har fungerat tillfredsställande. Även de psykiskt sjuka måste omfattas av personkretsen i LSS. I samband med budgetarbetet i höstas föreslog Moderata samlingspartiet ett stimulansbidrag på 300 miljoner kronor till kommunerna för att dessa mer aktivt skulle jobba med den här glömda gruppen. Det står vi givetvis kvar vid. Ytterligare ett område som tas upp bland alla yrkanden som föreligger i betänkandet är detta med aborter. Fri abort är i dagen tillåten fram till utgången av artonde havandeskapsveckan, om inte speciella skäl föreligger. Efter den artonde veckan är det Socialstyrelsen som lämnar tillstånd för abort. I praktiken accepteras inte aborter senare än den tjugonde havandeskapsveckan; detta i undantagsfall. Praxis är att aborter inte godkänns efter tjugoandra veckan. Eftersom foster som är 20 veckor gamla, med tanke på felmarginal vid bedömning, kan överleva och utvecklas till helt normala barn måste man fråga sig om så sena aborter som i dag är möjliga över huvud taget skall förekomma. Jag är övertygad om att det, om inte Socialstyrelsen ändrar de allmänna råden vad gäller rätten till abort efter artonde veckan, kommer krav på att man genom lagstiftning skall begränsa denna rätt. Det har gått många år sedan nuvarande abortlag utformades. Stora framsteg har skett som kan påverka den enskildes beslut. Samhällets värderingar har också ändrats under de här åren. Sådana förändringar gör att lagstiftningen riskerar att bli obsolet. Ett tecken på det ser vi just i dagarna i osäkerheten och den olika behandlingen av aborterade foster. Olösta etiska frågeställningar föreligger. Det finns därför skäl att fundera över en lagöversyn. Detta har verkligen aktualiserats under de senaste dagarna. Herr talman! I proposition 1994/95:142 föreslog regeringen att en kvinna som genomgår abort skulle ha rätt att få stöd och råd efter genomförd abort. Detta antog hela riksdagen men det är otillräckligt. Aids är fortfarande en av vår tids mest fruktade sjukdomar. Mycket talar för att vaccin och botemedel kommer att dröja, även om det har gjorts framsteg under de senaste åren. Arbetet med att minska smittspridningen av hiv måste därför inriktas på långsiktiga åtgärder kombinerade med stöd och hjälp till dem som redan har smittats. Självklart skall konsultation och behandling vid samhällsfarlig sjukdom vara kostnadsfri för patienten, oavsett om man vänder sig till den offentliga sjukvården eller om man vänder sig till en försäkringsansluten privatpraktiserande läkare. Herr talman! Narkotikamissbruket är utan tvekan ett av vår tids största sociala problem. Därför tycker jag att det är angeläget att alla åtgärder i samband med narkotikamissbruk sker i ett helhetsperspektiv så att vård och rehabilitering, liksom förhindrande av smittspridning, sker i en fungerande vårdkedja. Ett sådant synsätt gör det tydligt att alla delar måste vara i överensstämmelse med samhällets syn på narkotikapolitiken. Jag tycker egentligen att den enigheten nyss visades. Att samhället nu i tio år har bedrivit försöksverksamhet med att ge missbrukare de verktyg som behövs för att kunna injicera narkotika står helt klart i strid med denna restriktiva hållning. Till detta kommer att verksamheterna i Lund och Malmö inte har påvisat några positiva effekter från smittspridningssynpunkt. Det finns inte heller några belägg för att de har påverkat missbruksutvecklingen. Däremot finns det skäl att befara att sprutorna och kanylerna, såväl använda som oanvända, sprids bland missbrukarna. Moderata samlingspartiet tar mot den bakgrunden bestämt avstånd från fortsatt utbytesverksamhet med sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Försöksverksamheten måste nu avbrytas. Herr talman! Jag har på den korta taletid som står till förfogande bara kunnat göra några nedslag bland alla yrkanden som föreligger. Sett till vårdens situation under de senaste tio åren är en sak uppenbar: När Socialdemokraterna har makten i staten, i landstingen och i kommunerna växer köerna. För Socialdemokraterna är ideologin, oviljan till alternativa lösningar, viktigare än att ge enskilda patienter god vård. Bevisen är ovedersägliga. Endast under de borgerliga åren kunde människor lita på att få vård. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över hälso och sjukvården. Det erkänner de själva. Låt mig, herr talman, till sist få citera det socialdemokratiska sjukvårdskommunalrådet i Göteborg, Owe Nilsson: "Det är bara att konstatera att jag inte har kontroll över utvecklingen. Bättre kan det inte sägas och bättre kan socialdemokratisk vårdpolitik inte beskrivas. Herr talman!

Herr talman! En god och säker vård och omsorg är grundbulten i ett välfärdssamhälle. Det är allas vårt ansvar att solidariskt finansiera den grundläggande trygghet som det innebär att vården är tillgänglig för alla på lika villkor. Försäkringslösningar är användbara i många sammanhang, t.ex. för att trygga sin inkomst eller sin pension. Men den rättvisa som ligger i att alla garanteras en god vård av hög kvalitet måste finansieras med skattemedel. Under kort tid har stora förändringar skett inom hälso och sjukvården. Under 90-talet har flera stora reformer genomförts samtidigt som resurserna har varit knappa. Flera medicinska och organisatoriska förbättringar har skett, men samtidigt har de många omstruktureringarna och de återkommande sparbetingen skapat en betydande press på personalen, vilket i längden inte är hållbart då det går ut över kvaliteten i vården och omsorgen. Nu behövs det mer resurser. Den förbättrade statliga ekonomi, som vi själva i Centerpartiet har varit med om att skapa, innebär att det är möjligt att försäkra vården och omsorgen fler händer, som så väl behövs. Därför föreslog vi för flera veckor sedan att landsting och kommuner skall få ytterligare 4 miljarder i statsbidrag. Det är med stor glädje vi ser att regeringen i vårpropositionen biträtt det förslaget. Vården och omsorgen måste tillförsäkras tillräckligt med personal för att kunna upprätthålla kvaliteten och tryggheten. Det får samtidigt inte innebära att de förändringsprocesser som leder till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar stannar av. Det är också nödvändigt att förbereda för att täcka det stora gap mellan behov och resurser som enligt HSU 2000 kommer att uppstå efter sekelskiftet. Samtidigt som personalbehovet då blir ännu mycket större kommer en stor del av dagens personal att gå i pension. Dels kommer det utökade ekonomiska utrymme, som saneringen av statsbudgeten banat väg för, att behövas för att stärka vårdpersonalens kompetens och utvecklingsmöjligheter. Dels krävs en mängd aktiva insatser för att stimulera unga att välja vårdyrket. Hög prioritet måste också ges åt att arbeta bort de växande köerna. När nu ramarna för sjukvården vidgas måste nuvarande vårdgaranti utvecklas till att gälla generellt med en tydlig tidsram. Inom tre månader skall man ha fått anvisad operation. Hälso och sjukvården skall utgå från patientens behov och önskemål. Patientens ställning i vården måste stärkas. Det är i och för sig ett arbete som pågått under senare tid men som måste fortsätta därför att vi absolut inte nått de mål som bl.a. riksdagen satt upp för att att vi verkligen skall kunna säga att vi sätter patienten i centrum. På många håll måste bemötandet förbättras, och informationen om patientens rättigheter måste också förbättras. De s.k. rättighetskataloger som en del landsting har utarbetat måste få efterföljare i alla landsting. Sjukvården måste präglas av valfrihet. Möjligheterna att välja vårdgivare måste därför öka. Riksdagen har vid flera tillfällen framhållit vikten av att andelen privata vårdgivare ökar. Det har man i verkligheten inte levt upp till. Antalet privata vårdgivare snarare minskar än ökar. Det finns all anledning att oroa sig över den dåliga återväxten. Ett varierat vårdutbud i olika driftformer är av värde för både patienter och personal. Det bidrar till tillgänglighet, till att utveckla kvaliteten och till större kostnadseffektivitet. Därför måste landstingen i mycket högre grad än hittills utnyttja möjligheten att skriva vårdavtal med privata vårdgivare. Det viktiga är inte vem som utför vården utan att den enskilde får bästa tänkbara vård. Min förhoppning är att en hel del av de förslag som vi i Samverkansdelegationen lade fram i vårt slutbetänkande strax före jul så snart det bara är möjligt skall kunna genomföras till gagn för fler privata vårdgivare. Det finns alla skäl i världen att betona värdet av den närvård - läkare, barnavårdscentral, distriktssköterskor, sjukgymnaster, mödravård m.fl. - som bedrivs i privat regi. Ofta håller de en hög kvalitet och upplevs som en viktig trygghet bland patienterna. Det är också viktigt att vården organiseras utifrån behov och geografiska förutsättningar i olika delar av landet. Patienten måste enligt vår åsikt också ha rätt att välja mellan olika behandlingsalternativ, i fråga om både vårdinrättning och behandlingsmetoder. Patientinformationen måste även för den skull förbättras så att patienterna på goda grunder kan göra friare val. Detta måste också gälla patienternas rättigheter att välja alternativa behandlingsmetoder, t.ex. hos naprapater och akupunktörer. Närheten till vården är av mycket stor betydelse för att människorna skall känna trygghet. Primärvården bör fungera som navet i hälso och sjukvården och ge den grundsjukvård som patienten behöver. I Centerpartiet vill vi trycka på hur viktigt det är att hemsjukvården utvecklas och blir ett reellt alternativ till sjukhusvård då det gäller vård av tillfällig karaktär, långvarig vård och vård i livets slutskede. Herr talman! Här finns en reservation om försöksverksamheten med rena sprutor i Malmö och Lund. Centerpartiet står bakom den reservationen. Vi i Sverige har en mycket restriktiv narkotikapolitik som samtliga partier i denna kammare ställer sig bakom och som också samtliga partier på ett föredömligt sätt i kväll manifesterat. Det är något av dubbelmoral att tillåta utdelningen av fria sprutor. Det är inte med någon våldsam entusiasm som vi i Centerpartiet stått bakom försöket under de här åren. Det har också känts viktigt att få veta om man genom denna verksamhet skulle kunna påverka missbruksutvecklingen i positiv riktning eller om det kan förhindra spridningen av hiv och aids. Men jag måste säga, herr talman, att det får vara måtta på hur länge man skall vänta på svar på sina frågor. Det har nu gått tio år av försöksverksamhet. Det har fortfarande inte varit möjligt att bevisa någotdera av dessa. Därför anser vi att det är dags att bestämma sig. Antingen måste verksamheten bli permanent, en försöksverksamhet kan inte pågå i all evighet, eller också måste den upphöra. I det valet anser vi det självklart att den restriktiva narkotikapolitiken är vinnaren. Därför måste försöksverksamheten upphöra. Därför står vi bakom reservationen. Herr talman! Självfallet står jag bakom alla de reservationer där vi finns med, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Kerstin Warnerbring sade att vården måste finansieras med skattemedel. Jag är alltid ivrig att lära mig nya saker, så jag skulle vilja ha reda på: Varför måste det vara på det sättet? Det kan ju inte vara därför att alla skall få vård - det kan man lösa genom ett försäkringssystem. Det kan inte vara därför att vården skall vara solidariskt finansierad - det går precis lika bra med en obligatorisk försäkring. Och det kan inte heller vara att vården skall vara solidarisk i den meningen att den skall betalas efter bärkraft - det går precis lika bra med en obligatorisk försäkring. Det kan alltså inte vara av något av dessa skäl. Vad vi vet är att det genom skattemedel inte går att öronmärka pengar till vården, vilket gör att man i dag med glädje sysslar med mycket annat än vård. Man förmår inte prioritera vården. Det gör - som jag sade i mitt anförande - att människor inte får vård när de vill ha, borde ha och behöver vård. Vad vi också vet är att landstingssystemet inte ger stimulans i form av prestationsersättning o.d. som gör att vården blir effektiv. Därför är det något svårt att förstå varför ett planekonomiskt system - som det faktiskt är - som vi alla, och även Kerstin Warnerbring, är överens om är så uruselt på att ge och producera och fördela välfärd skulle vara det optimala systemet för sjukvården. Vad finns det för underlag till denna inställning? Jag är oerhört villig att lära mig detta.
Herr talman! Det är inte första gången Leif Carlson och jag debatterar exakt denna fråga. Vi har haft ganska många debatter här i kammaren bara under det senaste året om hälso och sjukvård, och den här frågan har kommit upp varje gång. Varje gång - tror jag - har det också visat sig att det finns en mycket stabil majoritet i denna kammare för att hälso och sjukvård skall finansieras solidariskt via skattemedel. Det är alltså enbart Moderata samlingspartiet som inte ställer sig bakom denna princip. För mig känns det fullständigt självklart att det är landstingen, som befinner sig närmare människorna, som skall sköta uppgiften att se till att alla människor har möjlighet att få en god vård på lika villkor och var man än bor i landet. Däremot vill jag gärna framhålla att jag anser att man måste skilja på finansieringsansvaret och utförandeansvaret hos landstingen. Det pågår också väldigt många omorganisationer, som jag sade i mitt tidigare anförande. Det kommer naturligtvis att leda fram till att man så småningom kan urskilja dessa två saker och placera dem så att säga på varsin stol. Men vid alla debatter som vi har haft, Leif Carlson, har det hela utmynnat i att det försäkringssystem som Moderata samlingspartiet gärna vill införa helt enkelt är ett sätt att bli kvitt landstingen. Jag står för den åsikten att vi behöver landstingen för att få en god vård för alla människor.
Herr talman! Det var ju upplysande. Jag kan respektera att Kerstin Warnerbring säger att hon vill ha skattefinansiering därför att hon vill ha kvar landstingen. Däremot finns det ingen rim och reson i att hon vill ha landstingen kvar för att alla människor skall få en god vård. Det är just det som landstingen inte förmår att ge, det kan vi se varje dag. Det måste vara en annan klockarkärlek till landstingen som gör att Kerstin Warnerbring vill behålla dem. Det finns inga rationella skäl och inte någonting som säger att landstingen skulle vara bättre lämpade att ge vård. Vad man än jämför med finns det inte heller någonting som teoretiskt säger att ett planekonomiskt system med utförarmonopol skulle ge bättre vård. Jag får acceptera att det finns en känslomässig bindning till landstingen. Men jag tycker ändå att Kerstin Warnerbring har tagit ett stort steg när hon har kommit fram till att det finns skäl att skilja mellan finansieringsansvar och produktionsansvar. Då skall man kanske också göra en åtskillnad så att inte patientens företrädare också är finansiär eller producent. Det är i alla fall ett stort steg. Snart kommer nog Kerstin Warnerbring att inse att det inte går att göra denna åtskillnad utan att man gör sig av med landstingen.
Herr talman! Nej, Leif Carlson, jag har ingen hemlig klockarkärlek till landstingen. Det ligger inte på det planet. Men jag är helt och hållet övertygad om att vi kan få den absolut sjukvården i det här landet genom att bibehålla landstingen. Jag tycker inte att den utveckling som finns i USA - som vi alla kan se och som är väl dokumenterad - och som är baserad på försäkringslösningar är någonting som vi vill ha i Sverige. Jag vill gärna läsa upp ett par meningar som finns i moderaternas reservation när det gäller den här frågan: Avgiften skall delvis vara inkomstrelaterad i enlighet med de principer som gäller för dagens skilda försäkringsssystem. Detta innebär framför allt, såsom gäller för sjukpenningförsäkringen, att avgiften tas upp till ett inkomsttak och att förmånerna relateras till detta. Jag vill garantera varje människa i Sverige en god och säker sjukvård. Därför kan jag inte ställa upp på den här typen av systemförändring som detta innebär. Jag anser inte att det är riktigt med sanningen överensstämmande när Leif Carlson säger att landstingen inte ger god sjukvård. Jag har besökt många olika ställen. Dessutom kan man se av olika utredningar att svenskarna är mycket nöjda med den svenska sjukvården. Det gäller de som har varit inne i sjukvården och som har fått ta del av den. Jag träffar ständigt människor som säger att de har fått en helt fantastiskt god vård. De som däremot inte har varit inne i sjukvården under senare år är de som klagar över den. Jag tycker att detta tal är mycket överdrivet. Jag håller ändå fast vid flera saker som jag sade i mitt anförande, att många olika delar måste förbättras. Vi kommer att komma dit också.

Herr talman! En god vård är en viktig förutsättning för ett bra samhälle. Folkpartiet anser att i ett välfärdssamhälle måste vården få ta betydande resurser i anspråk. Att det finns en väl utbyggd vård är inte bara en nödvändighet för dem som är sjuka. Det är också en viktig trygghetsfaktor för alla andra. De flesta av oss blir någon gång i livet beroende av en fungerande vård. För oss är det också viktigt att vården är lika för alla och solidariskt finansierad. Husläkarlagen, som infördes under den borgerliga regeringen, innebar en påtaglig utökning av antalet läkare i primärvården och därmed höjd vårdkvalitet. Husläkarlagen tillkom för att garantera patienter valfrihet och kontinuitet vid valet av husläkare och för att lagfästa lika villkor att verka för privata och offentliga vårdgivare. Efter det att socialdemokraterna har avskaffat husläkarlagen har en bristsituation uppstått när det gäller husläkarna. En förutsättning för att patienterna skall vända sig till sina husläkare är att det skall vara enkelt att få komma till mottagningen utan långa väntetider. Nu minskas tillgängligheten genom bristen på läkare, och situationen återuppstår då människor sitter i timmar på akutmottagningarna i stället. För patientens skull, men även för att vi skall ha en effektiv vård, anser vi att husläkarlagen måste återinföras. Då först blir det möjligt att återigen förstärka primärvården, och det blir möjligt att uppnå målet att det i genomsnitt skall vara 1 500 patienter per läkare. Det innebär att antalet läkare i primärvården bör öka från dagens ca 4 000 till ca 6 000 läkare. Flexibiliteten när det gäller läkartäthet och personalsammansättning bör dock vara lika stor, eftersom olika områden har olika behov. Herr talman! Omvårdnaden av den enskilda patienten är av stor betydelse för en mänsklig och effektiv sjukvård. Omvårdnaden har blivit eftersatt i besparings och omstruktureringstider. Den kunskap och den forskning som finns tas inte heller till vara. För att omvårdnaden skall få den genomslagskraft som den förtjänar måste kvaliteten kunna mätas och följas upp. Omvårdnaden är svår att mäta, men den kan följas upp genom enkäter, intervjuer och kvalitetsrevisioner. Det handlar om såväl attityder och förhållningssätt som teknologier inom vården. En god kvalitet på omvårdnaden förutsätter enligt Folkpartiet att omvårdnadsfrågorna, kvalitet och vårdutveckling, har en central roll i sjukvårdsorganisationen. Även om vi i Sverige har en väl utvecklad hälsooch sjukvård så finns det brister. Man kan t.o.m. tala om en kris i sjukvården. Ett av de största problemen är vårdköerna. Det är inte rimligt att människor skall behöva vänta halvårs eller årsvis på en nödvändig behandling eller operation. När vårdgarantin genomfördes av den borgerliga regeringen visade det sig att vårdköerna drastiskt minskade. När den socialdemokratiska regeringen avskaffade vårdgarantin och i stället införde en diffus besöksgaranti ökade köerna igen. Nu är det hög tid att återigen införa en vårdgaranti, men en utvecklad sådan, som omfattar alla diagnoser och ger rätt till operation eller behandling inom tre månader. Kan man inte få behandlingen inom det egna landstinget skall man ha rätt att få det i ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare. Den nya vårdgarantin borde enligt Folkpartiets uppfattning kunna träda i kraft redan den 1 juli 1998. Det måste bli ett slut på det lidande som så många människor får utstå i de vårdköer som finns. Folkpartiet anser också att det finns möjlighet att korta vårdtiderna genom att utveckla FINSAM, den finansiella samordningen mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Utvärderingen av försöksverksamheten har tydligt bevisat att samordningen är till gagn för både patienter och huvudmän. Därför måste FINSAM utvidgas fullt ut, med alla landsting och försäkringskassor i landet delaktiga. De medel för rehabiliteringsinsatser som infördes 1991 och kallades för Dagmar 430 har haft stor betydelse för att förbättra och förstärka rehabilitering och medicinsk behandling. Dessutom har köerna minskat. Dessa medel har nu försvunnit. Vi anser att de här pengarna borde ha utgått även fortsättningsvis, så länge det finns brister. Nu försvinner i stället resurser som har skapats och som har hjälpt människor. När det är kris inom sjukvården och råder brist på läkare inom vissa områden är det märkligt att regeringen försvårar för nyetablering av både läkare och sjukgymnaster. I och med att den socialdemokratiska regeringen återinförde förbudet mot ersättningsetableringar och tog bort den fria etableringen sade man samtidigt att det inte behövs fler alternativ inom vården. Att man dessutom har återinfört åldersgränsen 65 år för rätten att erhålla sjukvårdsersättning har inneburit ytterligare en försämring. Vi anser att det här är helt felaktiga beslut sett från patientens synpunkt. Patientens valfrihet minskar, valfriheten för personalgrupperna inom vården minskar, och nya initiativ och förändringar riskerar att stoppas. Vi tycker i stället att villkoren för privata vårdgivare måste förbättras, så att konkurrensneutralitet skapas mellan offentliga och privata vårdgivare. Vårt förslag är att de begränsningar som har införts tas bort. Vi anser också att det inte skall finnas något generellt remisstvång inom vården. När det gäller patienträttigheterna har Folkpartiet under ett antal år lagt fram förslag. Nu finns det förslag från HSU 2000. De har varit ute på remiss, och vi avvaktar nu den proposition som skall komma på det här området. Vi räknar med att en hel del av våra tidigare förslag kommer att genomföras. Herr talman! Ett annat krisområde är psykiatrin. Det har skett stora förändringar på det området. Människor behöver i dag inte tillbringa många år eller nästan hela livet på institutioner. Detta kräver att de kan få det stöd och den hjälp de behöver ute i samhället. De psykiskt störda är utsatta människor. Därför är det speciellt viktigt att samarbetet mellan de olika vårdgivarna, dvs. landstingen och kommunerna, fungerar. Eftersom psykiskt sjuka är speciellt utsatta och inte alltid har möjlighet att själva ta till vara sina rättigheter måste de få ett ombud som kan hjälpa dem att tillvarata rättigheterna. Unga människor som drabbas av psykoser måste så fort som möjligt få hjälp, så att psykosförloppet stoppas och hävs så fort som möjligt, för att undvika ett livslångt lidande. Därför måste vården göras lätttillgänglig. Regeringen bör enligt Folkpartiets förslag tillsätta en utredning som ser över patientens behov av rätt diagnostik på ett tidigt stadium. En sådan utredning skulle också kunna se över behovet av en rättighetslagstiftning liknande den för människor med funktionshinder, LSS och LASS, så att en sådan skulle gälla även för människor med psykiska sjukdomar. Ett annat problemområde är invandrare med psykiska problem. Det är viktigt att vårdpersonalen inom psykiatrin är väl förtrogen med de psykiska problem som olika invandrargrupper kan förete, mot bakgrund av vad de tidigare i livet har upplevt. För att kunna uppfylla hälso och sjukvårdslagen om en god hälsa åt alla och en helhetssyn i vården måste sjukvården utveckla ett arbetssätt som innebär att såväl medicinsk-biologisk som psykologisk kompetens tas till vara. Herr talman! Det här betänkandet behandlar redogörelsen för överenskommelsen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, men det är bara en liten del av betänkandet. Dessutom behandlas ungefär 250 motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Det är inte möjligt att gå in i detalj på alla Folkpartiets yrkanden och förslag, så jag har därför valt att ta upp de mest övergripande frågorna. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 3 under mom. 1 men står givetvis bakom samtliga

Herr talman! Jag tänker inte ge mig in i någon stor ideologisk debatt i denna sena timme. Jag vill också meddela att jag inte tänker yrka bifall till vår huvudreservation. Skälet är inte att den skulle vara dålig på något sätt. Den är tvärtom utomordentligt bra, en utomordentlig sammanfattning av vår sjukvårdspolitik, kanske den mest genomarbetade reservation som jag har medverkat till under det här verksamhetsåret. Jag känner mig faktiskt riktigt stolt över den. Nej, skälet är helt enkelt att jag inte upplever det meningsfullt. Det är bara att konstatera att samtliga oppositionspartier har lagt fram omfattande huvudreservationer, som närmast liknar de egna partiernas sjukvårdsprogram. Jag kan inte förstå vitsen med ett omfattande röstningsförfarande kring väl kända partiståndpunkter. Jag tror inte heller att det ger större tyngd åt de åsikter som finns i den här typen av reservationer. För framtiden tror jag att det skulle vara bättre att lägga den här typen av ideologiska programpaket i särskilda yttranden. Det skulle spara värdefull tid. Däremot tycker jag att det är väl befogat att ha voteringar kring konkreta, urskiljbara frågeställningar, i sådana frågor där det kan råda viss osäkerhet eller i sådana frågor som innehåller nya tankar och nya idéer. Jag vill därför begränsa mig till att yrka bifall till reservation 22, som handlar om den ofödda människans integritet, och reservation 31, där vi framför en del nya idéer om hur man kan förbättra kvinnors hälsa. Dessutom vill jag ta upp en diskussion kring reservation 33, som handlar om lobotomi. Jag börjar med frågan om lobotomin. Jag har inte yrkat bifall till den reservation som Miljöpartiet och kd står bakom i den här frågan. Det första skälet till att jag i utskottet inte stödde den är att vi i utskottet har en bra princip, som jag tycker att vi skall slå vakt om, nämligen att riksdagen inte skall lägga sig i enskilda sjukdomar och ta ställning för den ena sjukdomen mot den andra. Det skulle ge upphov till en helt orimlig situation. Sådana diskussioner hör inte hemma i riksdagen. Det andra skälet är att jag och partiet har drivit en annan linje när det gäller patientskador. Vi vill förstärka den allmänna patientförsäkringen. Därför hade vi i förra årets budget ett förslag om att skjuta till ytterligare 50 miljoner för att förbättra patientgarantin. För det är utan tvivel många som blir felbehandlade i sjukvården. Det gäller inte bara lobotomi, även om det tydligen förekommer fortfarande, utan det kan uppträda en mängd andra sjukdomsfall där det förekommer felbehandlingar. Många människor känner att de har blivit orättvist behandlade, inte fått upprättelse. Just den här upprättelsefaktorn är det viktigt att man kan stärka på något vis. Det var skälet till att jag inte ställde mig bakom den här reservationen. Men sedan har jag tänkt om. Dels har det varit uppmärksamhet kring den här frågan och nya fakta har kommit fram, dels håller man tydligen fortfarande på med sådan här lobotomiverksamhet. Det viktigaste av allt är dock att det kanske inte bara är en sjukdomsfråga utan även handlar om andra, etiska frågor som t.ex. synen på människan. Vilket sätt att se på människan har man haft när man dragit i gång denna verksamhet? Vi har hört den typ av argument som förekom på 50-talet under det kalla kriget. Efter en lyckad lobotomibehandling kunde det t.ex. heta: Han lyckades t.o.m. bota honom från kommunismen! När man hör sådana argument kan man undra vad det handlade om. Därför skulle jag gärna välkomna en utredning. Vi har ju fattat beslut om att utreda de tvångssteriliseringar som också förekom, och det finns faktiskt vissa likheter med den här frågan. Därför tänker jag ändra mig på den här punkten och yrka bifall även till den reservationen. Sedan vill jag ta upp en annan fråga som också är av etisk karaktär, nämligen frågan om den ofödda människans integritet. Ett av skälen till detta är att en partikamrat till mig - Torbjörn Tännsjö, välkänd debattör och stor auktoritet i etiska frågor - häromveckan skrev en artikel i Dagens Nyheter där han tyckte att människor skulle få välja sexuell läggning på sina barn. Det blir ju kanske möjligt framöver att kolla generna och se vilken läggning barnet får - blir det en missbrukare, en våldsmänniska, en snäll människa eller en sexuellt avvikande person? Därför tycker jag att vår reservation - vi har även väckt den här motionen tidigare - är väldigt viktig. Genom att yrka bifall till den vill jag markera att min riksdagsgrupp inte står bakom Torbjörn Tännsjös argumentering. Vi är nämligen av precis motsatt åsikt. Vi tycker att det är väldigt viktigt att slå vakt om människors integritet. Det handlar också om respekt för barnet, även om barnet i det här fallet inte är fött än. Man skall inte börja rota i sådana här saker. Det måste finnas en gräns. Därför vill vi se en utredning i frågan. På så vis skulle vi också lösa många andra av de etiska problem som väller över oss mer och mer i och med teknikens framsteg. Det gäller vad vetenskapen skall få syssla med. Hur långt skall den få gå? Var sätter vi gränserna? Jag tror att det är bra att riksdagen tar ett sådant initiativ. Därför vill jag yrka bifall till reservationen. Avslutningsvis vill jag också plädera för reservation 31, som handlar om hur vi skall förbättra kvinnors hälsa. Det finns även andra reservationer om detta, men jag anser att vår reservation innehåller en ny tanke som inte är prövad tidigare. Tanken är helt enkelt denna: Vi vet att vi har bättre kunskap om männens sjukdomar. Mycket av det beror på att männen har varit i fokus för de medicinska studierna under mycket längre tid än kvinnorna. En anledning till detta är det värnpliktssystem vi har haft i Sverige, där flera generationer av unga män har genomgått hälsokontroll. Man har tagit data på dem. Det finns statistik. Man kan följa utvecklingen, se en sjukdomsutveckling och hela tiden spåra den. På kvinnornas område har vi inga motsvarande databaser. Det finns i och för sig mödravårdsundersökningar osv., men det är ju inte alla kvinnor som föder barn. Det är inte samma konsekvens i den typen av databaser. Vi vill alltså att man ser över det och testar en sådan tanke. Vi har också tagit upp att vill styra in forskningen litet mer mot kvinnosjukdomar. Det gäller även rehabilitering och omvårdnad. Ett förslag är att man medvetet styr in fler professurer på de här områdena. Det kan vara ett sätt att föra saken framåt. Med detta ber jag att få tacka, herr talman!

Herr talman! Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom vården och inom den offentliga sektorn. Från september 1994 till januari i år har antalet offentliganställda minskat med 106 000. Många av de arbetstillfällen som har försvunnit har funnits just inom hälso och sjukvård. Det sägs att man har gjort nödvändiga besparingar. De här besparingarna har medfört stora förändringar inom vårdsektorn. Det har varit stora personalminskningar, antalet vårdplatser har minskat och det har skett en centralisering av vården. Vi har fått vårdköer och utbränd personal. Besparingarna har medfört återkommande organisationsförändringar inom vården. Förändringarna har inte hunnit sätta sig förrän det har kommit nya besparingar och nya förändringar, en situation som vårdpersonalen har upplevt som väldigt arbetsam. I Miljöpartiet tycker vi att det har saknats en helhetssyn på vårdsektorn. Besparingarna har i alltför stor utsträckning fått styra utformningen av vården. Vi tycker att det borde göras en hälsokonsekvensanalys innan man gör så här stora ekonomiska förändringar. Det borde ha redovisats vad som verkligen är besparingar och vad som är samhällsförändringar. Man borde ha börjat i en annan ända. Man borde ha börjat diskutera hur vi vill att vården och omvårdnaden skall se ut och väga in betydelsen av att ha närhet till sjukhusvård. I stället har man faktiskt gjort tvärtom. Man har bara tittat på det här med pengar och utgått från hur man skulle skära ned. Det har varit sorgligt att beskåda den ständiga jakten efter någonting man kan spara på. Många bra verksamheter har försvunnit på det här sättet under de senaste åren. Det är förvånande att så många verkar vara överraskade av att vi har fått den situation vi har inom vården i dag. Man har ju bäddat för den personalsituation vi har, för den korridorvård som vi fått och för den ilska som svenska folket visar över dessa neddragningar. Under de senaste åren har kommuner och landsting på grund av riksdagsbeslut tappat stora inkomster genom bl.a. minskade statsbidrag och minskade skatteunderlag. 1997 omfördelade vi mer pengar än regeringen till landsting och kommuner - 3 miljarder för år 1998, 2000. Vi har också framfört att det som orsakar vård skall vara med och delfinansiera vården och vill att den frågan utreds. Vi anser också att det är nödvändigt att se samhällsekonomiskt på besparingar och förändringar, så att man inte bara flyttar kostnaderna från en huvudmans plånbok till en annans - vilket man faktiskt har gjort när man sagt upp folk och sedan staten via AMS har fått betala. Nu har vi också fått ett pris på arbetslösheten. Vi har fått veta att den kostar ca 153 miljarder om året. Vi måste alltså inse att vi har råd med den personal som behövs inom vård och omsorg. Vi har råd med den vård och omsorg som svenska folket vill ha. Det är en prioriteringsfråga. Det är faktiskt arbetslösheten vi inte har råd med. De nya pengar som regeringen nu ger till kommuner och landsting underlättar för landstingen och medför att färre behöver sägas upp. Men de extra 4 miljarderna blir inte så mycket pengar som det låter när de hamnar i landstingen. I Gävleborg, mitt län, får man t.ex. ett tillskott på 46 miljoner kronor. Men det skall ses mot att man tidigare förlorat 600 miljoner i minskat statsbidrag och minskade skatteintäkter. Om alla de nya pengarna, 46 miljoner, går till personal, vilket de förmodligen inte gör, skulle det innebära en personalförstärkning med 200 jobb i ett landsting som har förlorat 2 500 jobb. Riksdagen borde växla en del av arbetsmarknadsmedlen mot riktiga jobb i vården. Jag tror att det skulle ge en önskvärd effekt när det gäller att förbättra personalsituationen. Trots allt är arbetslösheten dyrare för samhället än riktiga jobb. Det har AMS redovisat och det ser man också om man tittar närmare på hur många jobb man får för 153 miljarder. De 153 miljarder som arbetslösheten kostar skulle faktiskt räcka till 600 000-700 000 riktiga jobb. Då tycker jag att man ser mycket tydligt att vi faktiskt har råd med vård men inte med arbetslöshet. Herr talman! När det gäller organisationen anser vi att den s.k. köp-sälj-modellen, som stora delar av landets sjukvård använt sig av, lett till ett uppstyckande av ett väl fungerande, sammanhängande vårdsystem. Miljöpartiet anser att en utredning bör tillsättas för att se över hur hela vårdkedjan kan utvecklas till det bättre. Vi tycker inte att köp-sälj är ett bra system. En känslig fråga som vi tar upp i en av våra motioner är schemaläggning av läkarnas arbete. Här vill vi ge regeringen i uppdrag att se över vad en schemaläggning av läkarna skulle få för konsekvenser för patientens säkerhet och för den vård som utförs. Vi anser också att regeringen skall utreda möjligheterna att upprätta ett register över den samlade lediga operationskapaciteten i landet för att kanske kunna minska operationsköerna, om det nu finns någon extra kapacitet efter alla dessa neddragningar. Herr talman! Tillsammans med kd har vi en reservation som gäller högkostnadsskyddet. I Miljöpartiet vill vi att man på sikt skall samordna alla avgifter för läkarvård, tandvård, läkemedel och handikapphjälpmedel i ett högkostnadsskydd. Vi har i vår motion begärt en utredning av hur stora de samhällsekonomiska kostnaderna skulle bli för ett sådant högkostnadsskydd. När det gäller den psykiatriska vården har vi tagit upp en sak som jag tycker är viktig. Vi anser att personer som tvångsvårdas inom psykiatrin skall ha fri vård och fria läkemedel. Det är inte rimligt att någon som tvångsvårdats efteråt skall få en saftig räkning som man skall betala, även om man kan få hjälp med ett avbetalningssystem. Herr talman! I detta betänkande är jag med på ett flertal reservationer, bl.a. om psykologiskt test, genetiskt test, kvinnors hälsa, lobotomi, m.fl. Givetvis står jag bakom alla dessa reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 5 om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation.

Herr talman! Den 16 april 1998 ligger det många människor i sina hem och väntar på en operation eller en behandling. Varje timme och varje dag har man smärtor. Man har oro, och man känner hela tiden hur hälsotillståndet blir sämre och sämre därför att man inte kan få den vård och behandling man behöver när man behöver den. Herr talman! Jag tror inte att vi som är parlamentariker skulle vara oberörda om vi skulle drabbas av detta. Jag hoppas att vi inte är det, även om vi inte är drabbade. Men jag tror att vi måste komma litet längre ned på djupet för att förstå hur omöjligt, hur arbetsamt och hur svårt det är att vänta. Jag har pratat med många människor som man kanske kan tycka skulle ha tålamod. Men man känner att det här är oerhört påfrestande. När man sedan får beskedet att det kan ta 9 månader, 12 månader, 15 månader och man hamnar på andra sidan årsskiftet 1999 är det oerhört påfrestande. Jag har ofta använt bilden att man lämnar in sin bil på en bilverkstad här i Stockholm, och verkstadschefen säger: Ni får hämta bilen den 15 december. Då skulle man tro att man hört fel och man skulle säga: Förlåt, jag måste ha hört fel. Faktum är att vi kan gå till en annan bilverkstad och få vår bil lagad, men den stackars människan som behöver repareras får faktiskt finna sig i att vänta. Även om jag vet, som Kerstin Warnerbring sade, att mycket av sjukvården i dag fungerar bra känner jag mig som beslutsfattare inte nöjd med de här långa vårdköerna. Jag tror att det här måste bli en mycket viktig fråga för oss alla att ta tag i. Nu har vi hört att även om det finns politiska ambitioner att ta tag i den kan inte landstingen infria våra beslut förrän om lång tid framöver. Därför, herr talman, vill jag börja med att yrka bifall till reservation nr 7, där vi är många från socialutskottet som vill ha en vårdgaranti och det vill vi ha snarast möjligt. Jag tror att det också är viktigt att säga att det inte bara är resursbrist. Det finns flaskhalsar och organisatoriska frågor som gör att det inte fungerar. Låt oss vitt och brett se att vi måste ta tag i problemen, inte för vår skull, inte för landstingens skull, utan för den enskilda människans skull. Det är också grunden för den kristdemokratiska sjukvårdspolitiken, att se människan i centrum. Det är så lätt för oss att hamna i organisatoriskt prat, vem som är huvudman för viss verksamhet, om det är landsting, kommun, privata eller kooperativa. Huvudfrågan för den enskilde är att man får den vård man behöver och när man behöver den. Jag tror att det också är viktigt att vi säger att vi behöver alternativ i vården. Vi behöver privata alternativ för att öka kvaliteten på all vård. Det vill jag också säga är en viktig fråga för framtiden. Herr talman! Jag säger i likhet med Stig Sandström att det här är ett jättebetänkande med många viktiga frågor, och man kan inte gå in i varje fråga. Men jag vill också uppehålla mig någon minut vid de psykiskt sjuka, de människor som jag tycker har blivit mer och mer bortglömda i Sverige. Många psykiskt sjuka har det mycket svårt i dag. Förutom att de plågas svårt av sin sjukdom känner de sig många gånger inte accepterade av omgivningen. Fysiska åkommor är mycket lättare att tala om och få acceptans för. Det är exempelvis lättare att förstå att någon plågas av gallsten än att man drabbas av en depression. Under senare år har stora organisatoriska förändringar skett inom psykiatrin. Tusentals vårdplatser har lagts ned utan att man samtidigt byggt upp tillräckliga nya vårdformer. Detta har inneburit att många svårt psykiskt sjuka har fått fara illa. Självmordsfrekvensen i denna grupp är hög, en situation som är oacceptabel. Herr talman! Vi kristdemokrater är tveksamma till om det antal vårdplatser som finns för närvarande räcker för framtiden. Eftersom vi människor är olika har vi också rent generellt olika behov av vårdinsatser. För många psykiskt sjuka är det olämpligt att vårdas i öppna vårdformer. Därför bör man noga överväga hur stort behovet av slutna vårdplatser de facto är. Det skall givetvis inte bestridas att de organisatoriska förändringar som gjorts har varit positiva för många. Men de har, som sagt, inte löst alla problem. Vi kristdemokrater vill generellt sett varna för modenycker i sjukvården. Det är viktigt att sakligt och öppet analysera förändringar och vad de får för konsekvenser för den enskilde. Vi måste dock inse att det måste finnas olika alternativ. Vi får inte hamna i det ena eller det andra diket. Vi måste se till att det finns olika vårdformer så att människor får en väl anpassad vård. Herr talman! De medicinsk-etiska frågorna har varit i fokus särskilt de senaste veckorna. Vi har hört i debatten hur man har öppnat för att ta tag i olika frågor. Jag vill poängtera att det är få områden där komplexiteten är så stor som inom de medicinsketiska frågorna. Frågorna är känsliga och svåra. Många gånger för de oss nära de stora livsfrågorna. Men ett ämnes komplexitet får aldrig innebära att allmänhet och beslutsfattare avstår från att delta i debatten. Vi kristdemokrater ger oss inte ut för att ha svar på alla frågor. Men vi vill framföra våra synpunkter på ett ödmjukt sätt och inbjuda fler till samtal. Det viktigaste är att veta vilken grundideologi man står för. För oss är den kristna människosynen om alla människors lika, unika och okränkbara värde grundbulten. Utifrån det synsättet försöker vi forma våra ställningstaganden. Abortfrågan är också en svår fråga. Vi tror att allt måste göras för att i opinionsbildning och rådgivning framställa det som naturligt och självklart att en graviditet skall fullföljas. Socialt och ekonomiskt skall alla tänkbara insatser erbjudas för att undvika abort. Vi måste föreslå en vidgad syn på vad som brukar kallas abortförebyggande åtgärder och vilka åtgärder som följaktligen behövs. De abortförebyggande åtgärderna till trots kommer det dock även i framtiden att finnas abortsökande. Denna etiska konflikt kan inte lagstiftas bort. Samtidigt måste vi framhålla lagens normativa effekt på tänkande och praxis. Samhällets regelverk bör därför formuleras så att information, stöd och råd till den abortsökande lyfts fram som helt centrala begrepp.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 Herr talman! Frågan om de stackars människor som utsatts för lobotomi har också speglats de senaste veckorna. Jag känner mig nästan generad över denna fråga. Jag känner ett stort engagemang i frågan. Men jag vet också att Dan Ericsson, min partikamrat som har arbetat mycket med frågorna, kommer att ytterligare belysa frågan. Jag vill yrka bifall till reservation 33. Med detta tackar jag för ordet.

Herr talman! Även jag kan bara beröra ett fåtal av de frågor som behandlas i detta omfattande betänkande. Jag skulle vilja börja med att nämna en sak som ingen hittills har tagit upp, nämligen regeringsskrivelsen. Det är positivt att parterna är ense om att inriktningen framöver skall vara tvååriga överenskommelser som träffas våren innan de skall träda i kraft. I dag behandlar riksdagen en skrivelse som i realiteten började tillämpas för drygt tre månader sedan, vilket självfallet är otillfredsställande. I överenskommelsen redovisas att man är överens om en mängd saker som kommande överenskommelser bör innehålla. Det handlar dels om uppföljning och utvärdering av de tidigare överenskommelserna, dels hur ett åtagande av en generell behandlingsgaranti kan utformas och finansieras. Vidare konstaterar parterna att man är beredd att ta upp frågan om specialstvård för patienter med svåra och mycket ovanliga sjukdomstillstånd. Det finns anledning att välkomna dessa gemensamma ambitioner inför en kommande överenskommelse. Herr talman! Huvudfrågan för svensk sjukvård är självfallet frågan om hur vården skall finansieras och organiseras. Alla partier har fogat var sin reservation i detta ämne till dagens betänkande. Varje parti propagerar naturligen för sina hjärtefrågor i sina reservationer. Efter att ha läst reservationerna måste jag konstatera att flertalet partier ställer upp bakom den svenska modellen med en skattefinansierad sjukvård under demokratisk kontroll. Återigen är det Moderaterna som avviker, som återigen pläderar för en försäkringslösning. Men eftersom vi helt nyligen debatterade frågan om vårdens organisation i riksdagen tänkte jag i dag ta upp resursfrågan. Moderaterna skriver i sin reservation: "En kritisk prövning och prioritering av landstingens resurser har enligt utskottet mer att ge än nya skattemedel som tillförs för att undvika prioriteringar och skärpta krav på att skattebetalarna skall få valuta för sina pengar." Först är det frågan om att undvika prioriteringar. Jag har inte träffat någon landstingspolitiker som har haft ansvaret de senaste åren som inte känner att han har sysslat med prioriteringar. Är det något som de svenska sjukvårdspolitikerna i landstingen har sysslat med de senaste åren så är det väl prioriteringar. Självfallet skall resurserna till vården användas effektivt. Bästa möjliga behandlingsmetoder skall användas och vårdstrukturen anpassas till den medicinska utvecklingen. Det omvandlingstrycket finns i dag i varje svenskt landsting. Trots detta kvarstår att alla partierna, förutom Moderaterna, anser att nu när statens finanser återigen är i balans är det mera resurser till bl.a. vården som skall prioriteras. Bakom detta ligger en bedömning av hur behoven ser ut i svensk sjukvård i dag. Det här blev tydligt i tisdags när man kunde ta del av de olika partiernas kommentarer till vårpropositionen.

Man kan också fundera över den klyfta som uppenbarligen finns mellan moderata rikspolitikers syn på vården och den syn som kommer till uttryck i uttalanden från ett antal moderata vårdpolitiker aktiva i landsting och kommuner. Jag kan bara konstatera att i den landstingskommunala verkligheten är uppenbarligen inte alla moderater renläriga. Där finns ganska många moderater som är bekymrade över resursutvecklingen till vården. Svenskar vill inte ha ett systemskifte i vården. Ett antal moderater verksamma i verkligheten har också den uppfattningen. Men denna insikt når uppenbarligen inte fram till de moderater som är verksamma inom sjukvårdspolitiken i detta hus. I sin reservation upprepar Moderaterna att utrymmet för omdisponeringar i landstingens budgetar till förmån för sjukvården är stort. Man uppger att detta utrymme är en fjärdedel av landstingens budgetar. Detta är en felaktig siffra, Leif Carlson. Eller menar Menar Moderaterna att det är möjligt för ett landsting att ta bort alla kostnader för exempelvis kollektivtrafik och lägga över de pengarna på vården? Varför föreslår inte moderater ute i landstingen i så fall detta? Eller är det så att det även på denna punkt finns moderater ute i landstingen som inte är renläriga? Vi vet alla att det inte bara är mer resurser till sjukvården som löser problem, men på flera håll börjar personalen bli tröttkörd i vården efter flera år av besparingar. Vi vet att omvårdnaden om svårt sjuka patienter har fått stå tillbaka när besparingar har skett. Omvårdnadskvaliteten har ju ett direkt samband med personaltätheten i vården. Jag är glad att alla partier - utom Moderaterna - inser detta. Så går jag över till några ytterligare frågor. Försöksverksamheten med rena sprutor i Lund och Malmö syftar till att få svar på ett antal väsentliga frågor. Tyvärr tvingas Socialstyrelsen återigen konstatera att man inte kan, på basis av den verksamhet som har bedrivits i Skåne, ge de svaren. Jag vill uttrycka att det nu är viktigt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det inom rimlig tid är möjligt att göra en slutlig utvärdering av de här försöken, så att ett definitivt ställningstagande kan ske så snart som möjligt. Från och till dyker det upp rapporter om missförhållanden för psykiskt störda. Uppenbarligen har man inte på alla håll i landet lyckats helt ut förverkliga intentionerna bakom psykiatrireformen. Fortfarande är samverkan mellan olika instanser bristfällig. Socialstyrelsen har i sin senaste utvärdering lämnat ett antal förslag, bl.a. om utvecklad psykiatrisk vårdorganisation och stärkt ställning för patienten. De psykiskt sjukas ställning är fortfarande svag, och det är därför bra att regeringen nyligen beslutat om en förlängning av Socialstyrelsens uppdrag. Det är min förhoppning att när den ekonomiska situationen nu lättar något för kommuner och landsting skall det bli möjligt att använda en del av dessa resurser till de psykiskt sjuka. Slutligen vill jag säga några ord om kvinnors hälsa. Det var bra att Vänsterpartiet tog upp den frågan. Den debatteras alldeles för litet i sjukvården, både när det gäller skillnader i hälsa och när det gäller skillnader i bemötande från sjukvårdens sida mot man och kvinna. Inte minst gäller detta, enligt mitt sätt att se, frågan om rehabilitering, där ganska många studier har visat att det är skillnader mellan vilka resurser som sätts in för olika slags rehabilitering för män och för kvinnor som har behov av detta. Jag tror att de flesta i utskottet har fått Sociala forskningsrådets program, som är ett nationellt forskningsprogram kring ojämlikhet i hälsa. Jag blev glad när jag såg att man där på en sida mycket klart konstaterar att en självklar del i ett sådant här forskningsprogram är att frågan om skillnader i hälsa mellan könen måste ha en mycket viktig plats i ett forskningsprogram som berör de här frågorna. Den nationella folkhälsokommittén, där några av oss i utskottet sitter, jobbar också med den typen av frågor. En fråga som har tagits upp här i dag handlar om äldresjukvården/hemsjukvården. Det som har diskuterats i massmedierna under den senaste tiden är bl.a. läkarinsatserna inom det här området. Jag har för egen del definitivt den uppfattningen att här måste huvudmännen se till att dessa insatser ökar framöver. Det är ganska stora skillnader i landet mellan hur man utnyttjar hemsjukvård, eller lasarettsansluten hemsjukvård - det finns olika namn på denna - men det är ingen tvekan om att det är en mycket positiv del av vården, som kan utvecklas ytterligare. I min hembygd har jag sett ganska bra exempel på hur man har gjort det under många år. Det är bra både för patienterna och för de anhöriga, och det är dessutom många gånger bra för sjukvårdsekonomin. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i detta betänkande och avslag på de reservationer som har fogats till det.

Herr talman! Sverige har en sjukvård som är jämförbar med de länder runt omkring oss i Europa som har ungefär samma kulturkrets som vi. Det skiljer inte särskilt mycket där. Men något som skiljer är hur mycket skatter vi betalar. Vi betalar världens högsta skatter, men uppenbarligen har vi inte världens bästa vård. Vi klarar inte vårdköerna. Det kan alltså inte vara tillgången på resurser som det är fel på och inte heller skattemedlens höjd. Den kommunala sektorn har ungefär 437 miljarder att röra sig med och landstingen 120 miljarder för den rena vårdbiten. 25 % går till annat. Det är självfallet sådant som skall göras, men om man måste prioritera - det är det som landstingspolitikerna inte kan göra - måste man prioritera dem som är sjuka före kulturverksamhet och före andra sådana verksamheter. Det är det som är prioritering, om man inte klarar huvuduppgiften, nämligen sjukvård. Där brister man. Man kan inte heller nyttja medlen effektivt, utan vi får inte ut vård för de pengar vi stoppar in. Jag har nyligen tittat på ett ställe där man gör besparingar genom att ta bort undersköterskor, vilket innebär att man inte kan operera. Man kan inte hålla operationssalarna öppna. Resten av personalen fördriver då tiden i sköljen, och läkarna väntar. Man klarar inte att arbeta effektivt, utan man sparar på ett sådant sätt att hela sjukvårdsproduktionen går ned och vi får köer. Vi har nu gjort det här så många gånger, dvs. givit mer pengar till landstingen. Det kan inte vara rimligt i ett läge när folk har det svårt med sin ekonomi och när det är fler socialbidragstagare än någonsin - de är 800 000. Vi kan då inte säga: Ge oss mer skattepengar och häll dem på landstingen, som ju inte förmår ge vård när människor behöver det! Då skall det bli bättre! Det kan inte längre vara rätt väg. Det är fel mot människor att ta ut ännu mer skatt därför att man inte klarar att ge dem vård. Det har landstingen visat så utomordentligt tydligt under denna period att de inte gör. Annars skulle vårdköerna inte växa.
Herr talman! Det ställe som Leif Carlson har besökt måste vara ett ställe som inte fungerar som ett normalt arbetsställe inom landstinget. Jag känner inte igen den bilden mer än från något enstaka ställe som jag själv har besökt. Jag skulle nästan vilja säga att man borde byta arbetsledare på det stället. Det är ganska stor skillnad på hur stor andel av BNP som vi satsar på vården i olika länder i dag. Det som Leif Carlson glömmer när han pratar om de senaste årens utveckling inom vården är att förhållandet inte är det att vi har givit mer pengar till vården. Vården har också fått ta sin del av ansvaret för att rekonstruera den svenska ekonomin. Det är det som har hänt de senaste åren i vården, och det är i den ekonomiska knipan som många sjukvårdshuvudmän sitter i dag. Som svar på min fråga säger Leif Carlson: Ta bort litet kultur i landstingen! Men Leif Carlson säger ju att det är 25 % av det som landstingen har som används till onödiga saker som man skulle kunna ta bort. Även om Leif Carlson inte är landstingspolitiker skulle han som rikspolitiker kunna säga: Vad skall man ta bort? Att ta bort någon krona till en länsteater räcker inte - det handlar om större pengar än så. Tala om hur en moderat landstingspolitiker skulle prioritera! Vad skall man ta bort, och vad skall man omfördela till sjukvården? Är det specialisttandvård, folkhälsoarbete eller kollektivtrafik? Eller vad är det?
Herr talman! Jag sade inte att verksamheterna var onödiga. Det är där som Socialdemokraterna gör fel. De anser, i och med att de inte säger det, att alla verksamheter är precis lika nödvändiga. Det är det som de inte är. Det är det som är konsten att prioritera. Då finns det 25 %. Det är viktigt att de här sakerna görs. Men om man står i den situationen att man inte klarar vården, som är huvuduppgiften, får man ta så mycket som man behöver inom de områdena för att få det att fungera. Det långsiktiga är naturligtvis att skapa en organisation som lever upp till att använda de pengar man får på rätt sätt. Conny Öhman sade dessutom att vi skulle göra stora neddragningar. Vi gör inte några neddragningar jämfört med dagens situation, men vi öser inte in mer pengar i en verksamhet som inte kan tillgodogöra sig dem på rätt sätt. Då måste vi titta på hur systemet skall ändras för att göra nytta för de pengar som skattebetalarna betalar in, så att de får det som de betalar för. Det är det man inte gör i dag. Det är tyvärr inte ovanligt att man gör besparingar på det sättet. Vi har långa köer. Se på kirurgen i Malmö, där man har minskat operationerna med 30 % trots att man har långa köer. Kirurgerna får operera 2 1⁄2 timme i veckan - vad gör de den övriga tiden? Det är alltså galna besparingar på många håll, när folk som kostar pengar sätts att göra annat än det som de skulle göra.

Herr talman! Leif Carlson säger att moderaterna inte föreslår några neddragningar. Innebär det, Leif Carlson, att det förslag ni hade senast om indragning av statsbidrag till landstingen inte gäller numera? Svara på frågan om moderaterna motsätter sig de extra fyra miljarderna till vården eller inte. Jag tror att det är det beskedet vårdpersonalen, patienterna och landstingspolitikerna önskar från moderat håll. Svara på de frågorna! Varför föreslår inte moderaterna neddragningar ute i landstingen? De aktiva moderata landstingspolitikerna gör inte det, Leif Carlson. De föreslår inte att man skall lägga över de 25 procenten till vården.

Herr talman! Patientens ställning skall stärkas. Det är ord som vi är överens om. Jag hörde nu Conny Öhman säga att de psykiskt sjukas ställning måste stärkas. Jag undrar på vilket sätt det skall ske. De psykiskt sjuka är tyvärr en grupp som inte själv kan efterfråga eller hävda sina rättigheter. De är i ett mycket svårt och jobbigt underläge. Det gäller de långa vårdköerna. Anna Johansson är 75 år och väntar på att få operera sina höftleder. Hur skall hennes ställning kunna stärkas när hon inte kan bli opererad förrän om 15 månader? Det handlar om att man har ett instrument och att det inte bara är vackra ord. Jag vill fråga vad Conny Öhman och socialdemokraterna känner inför dessa faktum. Man måste ändå se till att behoven styr.
Herr talman! Så länge jag har varit sjukvårdspolitiker har jag just hävdat uppfattningen att det i botten är behoven som måste styra. Det skall inte vara någonting annat. Det är behoven som måste vara det överordnade när det gäller hälso och sjukvård. Självfallet har många av de psykiskt sjuka inte den direkta möjligheten att själva framföra sina önskemål. Då får man många gånger kanske gå på vad de anhöriga säger. Jag tycker över huvud taget att det program som Socialstyrelsen har föreslagit som ett resultat av sin utvärdering av psykiatrireformen, som finns refererat i betänkandet, är ett bra program. Jag hoppas att det kan sjösättas framöver. Det behövs alldeles uppenbart insatser på många olika områden för att stärka de psykiskt sjukas ställning. Det är min övertygelse att det är på det sättet.
Herr talman! Det är jättebra. Vi ser fram emot konkreta förslag. Problemet är att de psykiskt sjuka och väldigt många äldre människor saknar anhöriga och närstående i dag. Väldigt många har inte ens goda vänner kvar. Många har avlidit, osv. Då har de ingen ambassadör som för deras talan. Man kan tycka att det finns vårdpersonal. Men undersökningar som gjorts visar att det i dag finns ett jätteproblem där. Personalen vågar inte säga till när någonting inte fungerar, för den är rädd att bli av med sitt jobb. Att klara den sitiuationen är ytterligare ett problem för den enskilda människan. Det är ett jättedjupt och stort problem som jag tycker att vi måste ta till oss. Särskilt för denna grupp måste behoven få styra.
Herr talman! Jag kan läsa upp en text om en av de åtgärder som Socialstyrelsen föreslår. Den återfinns på s. 62 i betänkandet. Socialstyrelsen föreslår att huvudmännen bl.a. tillser att varje person som söker vård för en psykisk störning skall få träffa en läkare som ansvarar för att patienten utreds och behandlas och som tar ställning till behovet av andra vårdinsatser. Patienten föreslås under den fortsatta vården vara knuten till en läkare antingen i primärvården eller psykiatrin, beroende på störningens art och grad. Det tror jag är ett bra sätt att ge denna grupp av patienter bättre kontinuitet. De behöver verkligen kontinuitet i vården. Det vore bra om det kunde genomföras, som jag ser det.
Herr talman! Jag vill anknyta till det föregående replikskiftet och peka på det förslag som vi har fört fram om stödperson till de psykiskt sjuka. Om man är orolig för de psykiskt sjukas situation hade det varit ganska enkelt att bifalla det förslaget. Det hade hjälpt många. Det var egentligen frågan om pengarna till vården som jag ville ta upp. Det är klart att vi är överens om att det behövs mer pengar till vården. Vi vet att det finns en resursbrist i vården. Även om vi tycker att det är bra att pengarna kommer är jag litet orolig för att de inte kommer att räcka till. Det stora problemet är att regeringen inte har klarat av jobben. Det är arbetslösheten som gör att skattemedel inte kommer in till landstingen. Det är det här som är grundproblemet. Jag skulle vilja höra om Conny Öhman delar uppfattningen att detta är det stora problemet när det gäller resursbehovet. Det är för många människor som inte betalar skatt. Vi behöver fler skattebetalare för att säkra välfärden. Conny Öhman sade att det är bra att vi lyfter fram kvinnors särskilda situation i flera olika motioner. Ändå väljer man att i utskottet bara hänvisa till att regeringen någon gång kommer med förslag. Varför kan man inte säga att det är bra åtgärder och att man vill att regeringen skall skynda på? Det tycker jag att man kunde ha gjort eftersom man tycker att det är en viktig fråga.
Herr talman! Det är just regeringen som har givit Socialvetenskapliga forskningsrådet i uppdrag att ta fram det forskningsprogram som jag citerade ur förut. Det var ett direkt regeringsuppdrag att ta fram det program som nu ligger på bordet. Regeringen har alltså agerat i denna fråga. Möjligheten att få en stödperson finns inom tvångspsykiatrin. Tyvärr utnyttjas den inte på alla håll i landet. Ibland avstår patienten aktivt från att ha stödperson. Det förhållandet finns också. I en del sammanhang är det svårt att rekrytera stödpersoner. Men det finns möjligheter att utveckla detta; det är jag alldeles övertygad om. Kerstin Heinemann frågade om jag delar uppfattningen att det vore bra om fler människor kom i arbete och blev skattebetalare. Finns det mer än ett svar på den frågan? Jag känner i varje fall inte mer än ett svar på den frågan. Det jag tycker är positivt, trots arbetslösheten, är att de fyra nya miljarder som nu går till vården, skolan och omsorgen redan finns. Det är inte lånade pengar.
Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om stödpersoner. Jag tycker att det är en litet dålig bortförklaring att det är svårt att rekrytera. Gäller det en viktig sak får man också se till att satsa på den, så att man får fram människor som är villiga att ställa upp som stödpersoner. Självfallet kan man inte tvinga en stödperson på någon som inte vill. Vi vet att det finns problem bland de psykiskt sjuka. Men då får man kanske lägga ned litet extra resurser för att få människorna att förstå att det kan vara bra för dem. Det beror också litet grand på hur man lägger fram det. Jag förstår att vi är överens om att det är bra om fler kommer i arbete. Men vad är orsaken till att vi har en jättestor arbetslöshet? Jo, det är att regeringen försvårar för företag att nyanställa och för blivande företagare att starta företag. Det är där den stora bristen ligger. Regeringen har stor skuld i att vi har resursbrist ute i kommuner och landsting.
Herr talman! Det som Kerstin Heinemann sade sist inbjöd snarast till en ekonomisk debatt. De ekonomiska förhållandena diskuterades i kammaren i tisdags, så jag skall inte ta upp den diskussionen. När det gäller stödpersoner kan jag säga att jag självfallet är villig att medverka till att man utvecklar det system som finns i dag för människor som vårdas inom tvångspsykiatrin. Tvångspsykiatrikommittén, som jag själv satt i, inventerade bl.a. orsakerna till att systemet inte utnyttjas bättre och mer. Det finns faktiskt ett antal förklaringar bakom detta, några har jag nämnt. Men det är också mycket stor skillnad i landet på hur de olika förtroendenämnderna ute i landstingen har lyckats att organisera detta arbete. På en del håll i landet kan man göra mer för att det här skall bli ett bättre instrument.

Herr talman! Det här blir min sista möjlighet, åtminstone här i riksdagen, att kräva bättre epilepsivård, eftersom jag slutar mitt uppdrag i sommar. Låt mig då genast säga att jag är ytterligt besviken över både regeringens och utskottets behandling av mina motioner i denna fråga. Jag har tidigare berättat om gamla fördomsfulla lagar, som riksdagen har beslutat om och som drabbat, verkligen drabbat, personer med epilepsi. För ca 250 år sedan beslöts att personer med epilepsi inte fick gifta sig och skaffa barn. Äktenskapsförbudet grundades på antagandet att epilepsi var en ärftlig sjukdom. Trots att det motiverades av en svensk forskare 1928, dröjde det till 1969 innan äktenskapsförbudet upphävdes. Men skadeverkningar kvarstår alltjämt. I den pågående känsliga debatten om tvångssteriliseringarna intervjuades en kvinna i svensk TV. Hon anförde som skäl att man misstänkte epilepsi i samband med hennes havandeskap. I ett betänkande om medicinska äktenskapshinder, som avlämnades 1960, skriver den tillsatta utredningen: "De svårigheter i socialt hänseende som epileptikern ibland ställs inför, är generellt sett inte direkt betingade av hans sjukdomstillstånd. När sådana svårigheter uppträder, sammanhänger de ofta med den socialt ofördelaktiga särställning vari epileptikern blivit placerad genom bestämmelser som den förevarande om äktenskapshinder. Erfarenheten ger sålunda belägg för att denna särbehandling hos allmänheten grundlagt och vidmakthållit rent vidskepliga, ofta skräckblandade föreställningar om epilepsi. De ogynnsamma psykologiska återverkningarna av omgivningens inställning måste givetvis vara ägnade att ytterligare försvåra epileptikerns situation och medföra en känsla av socialt mindervärde och isolering i samhället." Att en föråldrad och diskriminerande lag tillåts fortleva in i vår tid ålägger faktiskt samhället ett särskilt ansvar att genom förbättrad epilepsivård stärka de epilepsisjukas ställning. En annan fråga som jag har ställt är: Vem har egentligen det övergripande ansvaret i sådana här frågor? I det decentraliserade samhället tenderar olikheten i möjligheter att erhålla sjukvård på lika villkor att öka. Landstingens prioritering av och tillgången till epilepsivård inom eget landsting varierar högst påtagligt. Jag brukar ta exemplet Norrbotten, där det inte finns en enda neurolog som kan ta hand om personer med epilepsi. Socialstyrelsen har vi hoppats på. Där har man svarat att man inte har tid. Landstingsförbundet kan möjligen kanske ange att det är landstingen som avgör, och de enskilda lanstingen kanske anser att man inte har tillräckligt med patienter för att göra aktiva insatser för personer med epilepsi. Ofta får man svaret: Men vi kan inte här i riksdagen ta ställning till enskilda sjukdomar. Jag anser att detta är en ohållbar situation. Det är enligt min mening nu dags, när alla andra fråntar sig ansvaret, att riksdagen talar om hur en mer aktiv epilepsivård skall kunna förverkligas. En tredje fråga som jag vill nämna är att jag vid ett besök på Akademiska sjukhuset i Uppsala fick reda på att de kvalificerade utredningarna som bestämmer om epilepsin är möjlig att operera minskat dramatiskt under senare år. Varför, frågar man sig. Det finns inget bra svar på frågan enligt de duktiga läkare som finns i Uppsala. En fjärde fråga rör barnen. Barn med epilepsi är speciellt utsatta. Svårigheter med diagnostisering, medicinering och problem i skolan är vanliga. Epilepsi är faktiskt den tredje största sjukdomen i skolan efter diabetes och allergier. Det behövs speciella vårdplatser på barnklinikerna, där epilepsiteamet får möjlighet att ta sig an inte bara barnet med epilepsi utan hela familjen. Barnen är vår viktigaste tillgång. Därför måste vården av barn med epilepsi prioriteras. Om man på ett tidigt stadium kan ställa diagnos och utarbeta vårdprogram, ökar möjligheten väsentligt för barn med epilepsi att växa upp till ett fullt normalt. Resurser för att bygga ut habilitering av barn måste avsättas. Den högspecialiserade epilepsivården för barn och ungdomar på regionnivå måste organiseras i en epilepsigrupp med fasta medlemmar. En femte fråga kunde vara ett vårdprogram för personer med epilepsi. Personer med diabetes har fått ett speciellt vårdprogram. Att epilepsipatienter skulle bli nästa grupp som fick ett sådant vårdprogram skulle vara ett bra sätt att visa respekt för både epilepsi som tillstånd och för de personer som drabbats. Dock har Socialstyrelsen, som jag sade tidigare, mycket nonchalant meddelat vårt förbund, Epilepsiförbundet, att man tyvärr inte har tid att engagera sig för epilepsin. Regering och riksdag borde, som jag tidigare sade, kunna uttala lämpligheten i att personer med epilepsi borde kunna bli nästa grupp att komma i fråga för ett kvalificerat vårdprogram. Jag vill avslutningsvis ställa fem frågor till Conny Finns det skäl, mot den bakgrund som jag har beskrivit, att samhället tar ett extra ansvar för personer med epilepsi? Är de krav som jag har ställt i dag och tidigare i år rimliga eller inte? Vad vill Conny Öhman själv göra för personer med epilepsi? Kan Conny Öhman tänka sig att rekommendera Socialstyrelsen, som inte har tid, att epileptikerna blir nästa grupp som får ett eget vårdprogram? Jag hemställer om svar på mina frågor.
Herr talman! Jag har självfallet sympati för att Bo Nilsson driver de epilepsisjukas krav. Men försök med tanke på hur många sjukdomar som finns, Bo Nilsson, att fundera på var vi skulle hamna här i riksdagen om vi skulle rangordna de olika sjukdomarna från ett och upp till någonstans kring tusen. Det finns faktiskt ställen i världen där man har försökt att göra en sådan lista. Oregon är ett sådant exempel. Där tvistar man om denna lista stundligen. Som jag ser det går det inte att bedriva sjukvårdspolitik på det sättet, Bo Nilsson - tyvärr, för det kanske vore bra. Då skulle det vara enkelt att styra sjukvård, men det är förhåller sig ju inte på det sättet att detta är möjligt. Varje grupp - varje patientförening, pensionärsgrupp eller annan grupp - måste självfallet vara aktiv och slåss för sin grupps intressen. De som det i första hand handlar om att påverka är självfallet de som är ansvariga i respektive landsting. Det är landstingen som utför vården och som är satta att på det regionala planet ha det demokratiska inflytandet över vården. Här i riksdagen ger vi det övergripande regelverket för hur vården skall bedrivas. Men det är de enskilda landstingen som Epilepsiföreningen och andra måste uppvakta för att med varje ansvarigt sjukvårdslandstingsråd ta en diskussion om hur förhållandena ser ut i
Herr talman! Det finns tre skäl till att detta är ett speciellt förhållande. Det första är att epilepsin har en särställning mot bakgrund av vad jag sade tidigare. Riksdagen och politiska beslut har påverkat personer med epilepsi i hundratals år. Jag tycker att vi nu har ett ansvar att säga: Vi har gjort detta. Vi tar på oss detta. Vi är också beredda att göra något extra för att dessa personer skall få en relevant behandling. Det är det första. Det andra är att de andra organen - Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och landstingen - säger att de har hinder för att göra någonting. Då måste man väl ytterst kunna begära av riksdagen att ta ställning i frågan. Jag erinrar mig Jerzy Einhorn, som var riksdagsman för några år sedan. Han sade: Vi kan inte blanda oss i frågan just nu därför att Socialstyrelsen behandlar den. Men om Socialstyrelsen inte skulle göra vad vi förväntar oss, är det kanske dags för riksdagen att göra någonting. Jag tycker faktiskt att det är dags. Det tredje skälet är att när det gäller epilepsi säger man att man inte kan gå in på enskilda sjukdomar. Men det finns en rad andra sjukdomar där riksdagen går in och tar ställning. Jag tycker att vi har ett särskilt ansvar för detta. Jag tycker också att det är dåligt att man inte tar det ansvaret.
Herr talman! Men, Bo Nilsson, riksdagen är inte någon övermyndighet över de svenska landstingen. Det är Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet över den vård som bedrivs ute i landet. Olika opinioner kring vad ett enskilt landsting bör och skall förbättra är aktiviteter som måste riktas mot de olika landstingen. Jag kan inte se annat än att det faktiskt är påverkan på de olika sjukvårdshuvudmännen som är vägen att komma fram. Översätt detta till kommunal verksamhet eller något annat. Det vore ganska orimligt om man till en central instans skulle driva något som 286 kommuner har ansvar för. Självfallet är det gentemot den som är primärt ansvarig som man måste driva opinionen. Och landstingen är ju inte så många, Bo Nilsson. Det borde vara möjligt för en aktiv patientförening att ta en diskussion med respektive huvudman om hur vården ser ut i de olika landstingen.
Herr talman! Om Conny Öhman tror att jag bara bedriver opinionsarbete här i riksdagen så tror han definitivt fel. Jag ägnar en stor del av min eventuella fritid åt att uppvakta landstingen i den här frågan. Så det är nog ingen som slipper undan. Men problemet för mig är att det inte är någon som är beredd att ta det yttersta ansvaret. Det första är alltså att vi verkligen driver på. Sedan vill jag erinra om historien i det här sammanhanget. För ett tiotal år sedan uppvaktade vi i förbundet Gertrud Sigurdsen, som då var socialminister. Hon tillsatte tre utredningar som skulle behandlas av Socialstyrelsen. Jag utgår ifrån att Gertrud hade klart för sig att om det behövde göras något skulle det också göras. Så svarar Socialstyrelsen: Vi har inte tid. Då tycker jag att riksdagen, som faktiskt ändå har ett visst ansvar för Socialstyrelsens verksamhet, för en gångs skull kunde tala om att det här är ett ansvar som vi har. Inte minst har vi detta ansvar på grund av den hemska historia som vi som lagstiftare faktiskt har bidragit till. Det är viktigt att vi också är beredda att ta ansvar för detta. Jag tycker fortfarande att det är ett dåligt besked. Jag hade hoppats på att få ett bättre besked innan jag nu slutar mitt riksdagsarbete. Men jag är alltså besviken.

Herr talman! Frågan om de lobotomier som genomfördes under 40 och 50-talen och en bit in på 60 talet har fått ny aktualitet den senaste månaden. I en artikelserie i Dagens Nyheter har nya rön redovisats om bakgrunden till lobotomierna. Där har också redovisats fakta som står i direkt strid mot vad utskottsmajoriteten hävdar i det betänkande som nu diskuteras. Det står i strid mot vad utskottsmajoriteten hävdar; att de lobotomier som genomfördes under dessa år var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I dagens betänkande upprepar man inte just detta påstående. Men man hänvisar till förra årets betänkande, då den här frågan var uppe. Där motiverade man avslag på det sättet. Hur var det då? Jo, de första patienterna opererades med utgångspunkt från en enstaka observation hos två apor. Det har senare erkänts att resultaten från de första operationerna på människor var motstridiga. Men utan kunskap om lobotomins långtidseffekter satte läkare i gång att operera. Uppföljningen av patienterna var dålig. De få rapporter som trots allt gjordes led av fel och brister. De svåra biverkningarna med lobotomin blev kända tidigt. Men operationerna fortsatte - dessvärre också i Sverige. Jag vill ta fram ett citat ur den här artikelserien i Dagens Nyheter: "Lobotomierna och steriliseringarna i Sverige är och förblir psykiatrins stora spöken. Problemet med spöken är bara att de går igen och igen, så länge ingenting görs." Det är därför, herr talman, som jag och flera andra vill göra något åt det här. Vi måste få en förändring. Jag har en första fråga till utskottsmajoriteten. Kan man mot bakgrund av ny information verkligen säga att lobotomierna på 40-, 50 och 60-talen byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet? Med utskottsmajoriteten menar jag inte bara Conny Öhman, utan också de partier som fortfarande står bakom majoriteten. Jag har noterat under debatten att majoriteten har krympt. Förhoppningsvis skall den krympa så pass att den blir en minoritet och att det blir ett bifall till förslagen om ersättning till lobotomerade. Det finns fortfarande nästan en vecka att fundera på det. Det kanske är fler partier som fram till voteringen på onsdag kan fundera på om det inte finns anledning att sakligt pröva den här frågan igen - och inte bara utifrån massmedial uppmärksamhet utan faktiskt på saklig grund. Socialminister Margot Wallström har givit besked om att de som utsattes för tvångssterilisering kan få skadestånd i och med att hela steriliseringslagen kan ses som ett övergrepp. Wallströms besked var välkommet. Det är ett helt annat förhållningssätt än i fråga om det besked hon har givit på frågor om ersättning till lobotomerade. Vari ligger den principiella skillnaden när också lobotomioperationerna nu i efterhand måste ses som ett övergrepp? Det är min andra fråga. Vari ligger den principiella skillnaden? I Sverige utfördes många lobotomier under 40 och 50-talen. Lobotomin innebar ofta att patientens personlighet blev helt förändrad. I Norge var det på motsvarande sätt. Men där beslutade man sommaren 1996 att de som efter andra världskriget blev utsatta för de här ingreppen och som fortfarande är i livet skall få en engångsersättning på 100 000 norska kronor. Över 400 personer har nu fått denna ersättning. Vad gäller de lobotomerade är det svårt att säga hur många det rör sig om i Sverige. Redaktionen för TV-programmet Norra Magasinet har gjort en egen undersökning av hur många som omfattades av en lobotomioperation. Man kom fram till siffran minst 4 500. Min undran är då varför socialutskottets majoritet inte har tagit reda på fakta i det här avseendet. Det är också ett av kraven i min motion; att kartlägga omfattningen av den här verksamheten. Varför vill ni inte göra det? När man hörde en representant från Socialstyrelsen säga att ingen har frågat, blev man ju än mer undrande. Vi vet att det rör sig om många fall. Norra Magasinet har räknat fram 4 500. Vi kan gå in i inspektionsprotokoll från olika sjukhus och räkna efter år för år. Men vi har ingen sammanlagd siffra. Det är det som är angeläget att få. Vi måste ha fakta på bordet. För att staten nu också i någon mån skall gottgöra dem som utsattes för lobotomin, och på så sätt erkänna att det här inte var en riktig behandling i ett samhälle som slår vakt om människovärdet, bör den svenska regeringen i likhet med den norska besluta om att ge ersättning till de lobotomerade från 40 och 50-talen som fortfarande är i livet. Varför inte använda samma summa som i Norge, alltså 100 000 kr? Jag hoppas att riksdagen mot bakgrund av den nya information som framkommit och socialministerns besked angående de tvångssteriliserade kan ge ett tydligt och nytt besked avseende de lobotomerade, ett besked som i någon mån kan ses som en form av upprättelse. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 33.

Herr talman! Det är alltid tragiskt när människor får lida. I backspegeln, när man ser tillbaka, kan man säga att det var fel som man gjorde. Men det är oändligt mycket enklare att göra det när man står i en helt annan position än vad man gjorde vid det aktuella tillfället. Det är, för att nu ta upp det här förhållandet, en principiell skillnad mellan steriliseringar och lobotomi. Steriliseringarna gjordes inte primärt för att hjälpa människor som led. De gjordes på grund av diffusa ideologiska tankar om rasrenhet och om mindervärdiga människor som man skulle befria. Det fanns ändå också ett visst inslag av att man skulle skydda från aborter osv. Men det huvudsakliga var inte att hjälpa enskilda människor. Det huvudsakliga vid lobotomier var att hjälpa enskilda människor där inget annat hjälpte, där man hade en nattsvart ångest som man inte kunde se någon möjlighet att komma ur. Den bakgrund man hade var inte vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det här var något som man visste kunde ta bort ångest. När man inte hade något annat att erbjuda, när självmordet, suiciden, var överhängande - och vi vet inte hur många suicider som förhindrades på det här sättet - gjorde man detta. I dag kan vi säga att det var fel. Men man gjorde det här utifrån att det var det bästa man kunde tänkas göra för patienten när man inte kunde göra annat. Skulle vi börja ersätta när man gjorde på det här sättet för att hjälpa människor på det bästa sätt man kunde, så hamnar vi i väldigt konstiga situationer. Jag kan ta ett exempel: Billroth II var ett sätt att operera magar. När ingenting annat hjälpte och risken fanns att man skulle förblöda eller att man fick ett brustet magsår opererade man bort i stort sett hela magsäcken. Det skulle vi inte tänka på i dag. Men vad medförde detta? Jo, man kan säga att alla fick perniciös anemi, en blodbristsjukdom. En stor del fick cancer i senförloppet som man inte kunde bota. Det var hundraprocentig dödlighet i detta. Och nästan alla fick s.k. dumpingsyndrom, som förstörde deras livskvalitet. De fick yrsel och svettningar så fort de åt, och de kunde inte delta i det sociala livet. Detta är alltså stora stigman som man utsatte dessa människor för, men man gjorde det därför att man inte kunde göra något bättre? Skall sådana saker rivas upp på grund av att vi i dag kan göra det bättre och förstår att detta kanske inte var det bästa sättet att lösa problemet? Då hamnar vi i ohållbara situationer.
Herr talman! Leif Carlson säger faktiskt att det som gjordes var fel. Men det är ju en väldigt bra utgångspunkt. Men varför skall då inte staten som sådan kunna erkänna att detta var ett fel? Det handlar faktiskt om en upprättelse för väldigt många människor som skulle vara mycket betydelsefull så sent som denna dag för många i den enskilda situationen. Om jag uppfattade Leif Carlson rätt sade han att det kanske inte handlade så mycket om vetenskap och beprövad erfarenhet utan att det var en desperat situation då man inte såg någon annan utväg. Då tog man till detta, trots att man då inte visste så mycket om det. Men det visar ju kristallklart att det var ett gravt fel som man gjorde när man gjorde detta ingrepp. Man kunde inte göra något bättre, säger Leif Carlson. Vi vet att dessa operationer faktiskt pågick ända fram till 1963 i rätt stor omfattning. Det fanns psykofarmaka och annat redan på 50-talet då detta fortsatt pågick år efter år, trots att man redan då visste vilka förödande biverkningar och personlighetsförändringar som detta medförde. Jag tycker egentligen att Leif Carlson inte försvarar majoriteten här utan faktiskt är inne på att kunna argumentera för att erkänna att detta var fel och att vi skall kunna ge en upprättelse. Då är min fråga: Varför inte ta steget fullt ut? Det skulle bli en lättnad, och det skulle jaga bort många av de spöken som psykiatrin lider av.
Herr talman! Jag tyckte att jag gjorde rätt klart att det är enkelt att efteråt säga att detta i backspegeln sett inte var riktigt och att man kan ifrågasätta det. Men vi måste ha klart för oss vilken situation som man då befann sig i. Om man hade sagt till dessa människor att man trodde att man hade en metod som kunde befria dem från den ångest som gjorde att livet var fullständigt hopplöst för dem, där det inte fanns minsta ljus eller värde, och att man sedan hade sagt att man inte tänkte använda denna metod på dessa människor på grund av att den kunde medföra risker och att den sannolikt medförde risker - allt man gör inom sjukvården innebär risker - tror jag att det hade varit fel att göra på det sättet. Vi kan beklaga att sådana här saker händer ibland. Vid andra tillfällen när man har använt metoder som har varit föga beprövade har det efter hand visat sig att de har fungerat bra. Detta är tyvärr en del av det mänskliga livet. Vi kan inte garantera att allt blir rätt. Men att efteråt komma och säga att vi skall göra korrigeringar alla gånger som vi har gjort fel är orimligt. Det skulle faktiskt stanna upp alla möjligheter att behandla människor, eftersom det skulle innebära att man bara kunde göra de saker som man absolut vet vad de innebär när man gör dem. Utveckling har tyvärr ett pris. Det är mycket tragiskt att det har blivit på detta sätt. Men det är inte rimligt om vi skulle gå tillbaka till andra sjukdomar där vi kan se att vi skapade ett stort lidande när vi trodde att vi gjorde det bästa vi kunde. Detta är tyvärr inte sista gången som något sådant kommer att hända. Om 30-40 år kommer vi att undra hur man kunde göra på ett visst sätt när det gick så illa med det som var tänkt att bli så bra.
Herr talman! Leif Carlson säger att detta är enkelt att säga detta efteråt. Det är inte så enkelt att säga det. Det är ju uppenbart, eftersom det är så oerhört svårt att gå in i denna diskussion och ens få fram fakta. Varför vill utskottsmajoriteten inte ta fram fakta? Det är mycket möjligt att Leif Carlson har rätt, att det i det enskilda fallet inte fanns något annat som man kunde göra. Man såg ändå detta som det bästa för patienten. Men vi vet ju från den nya information som har kommit fram att så definitivt inte var fallet i väldigt många andra fall. Vi skall inte tala om tvångslobotomering, men vi kan tala om att man inte visste vad detta ingrepp handlade om. De anhöriga visste inte vad det handlade om. Den som utsattes för det visste inte vad det handlade om. Det var kanske också grumliga skäl till att man gjorde detta. Varför kan vi inte lyfta fram detta på bordet och ta reda på vad som egentligen hände och ta reda på hur många som omfattades av detta? Sedan kan vi ta ställning till om det verkligen inte finns anledning för oss att ge upprättelse till dem som faktiskt har fått sina liv förstörda. Det är faktiskt detta som det handlar om. Jag hoppas att också Moderaterna kan tänka om. De har ju en vecka till på sig.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det som Leif Carlson sade i denna fråga samtidigt som jag själv också självfallet beklagar den situation som dessa människor som genomgick detta kirurgiska ingrepp hamnade i. Men det är som Leif Carlson säger: Vad vet vi om de metoder som används i sjukvården i dag? Om 10, 20 eller 30 år kommer det säkert att komma fram någon metod som gör att man undrar varför man använde dagens behandlingsmetoder. Då finns det säkert metoder som gör att man hade sluppit utsätta människor för biverkningar som vi inte har en aning om i dag. Att titta i backspegeln är enkelt, men det är de människor som var aktiva i vården då som hade att göra dessa ställningstaganden, inte minst dåtidens medicinalstyrelse, som såvitt jag förstår inte ansåg sig ha grund att gå in och stoppa denna verksamhet. I varje fall gjorde man det uppenbarligen inte. Dan Ericsson, det kanske är på det sättet att detta i stort sett upphörde i början av 60-talet, då de antidepressiva läkemedlen kom och då man såg att man hade ett nytt instrument i sin hand för att hjälpa dessa människor. Jag tror att det är på det sättet att vi i dag diskuterar de människor som genomgick detta kirurgiska ingrepp. Men det fanns ju människor inom psykiatrin på den här tiden som inte genomgick detta kirurgiska ingrepp. Och jag vill nog med ganska stor sannolikhet gissa att en del av dessa människor utsattes för vård och behandling som gjorde att även dessa människor tyvärr kom att leva ett ganska dåligt liv. Varför ägnar inte Dan Ericsson dessa människor samma uppmärksamhet? Det finns ganska många beskrivningar av hur förhållandena var på en del av våra stora mentalsjukhus på den tiden, även för de människor som inte genomgick lobotomi.
Herr talman! Det senaste som sades tycker jag att vi kan lämna därhän. Den typen av debattstil tycker jag inte hör hemma när vi diskuterar en seriös fråga. Självklart tar jag också ansvar för dessa människor och försöker arbeta för dem. Inte minst har Chatrine Pålsson tidigare fört fram några synpunkter på psykiatrin. Jag satt faktiskt i samma landsting som Conny Öhman för ett tiotal år sedan då vi diskuterade förändringar inom psykiatrin. Redan då varnade jag för effekterna av att man bara tömde sjukhusen och flyttade över detta till kommunerna. Vi har ju faktiskt sett att kommunerna inte riktigt klarar av detta på det sätt som man sade att de skulle göra. Den debatten tycker jag därför att vi kan lämna. Enligt Norra Magasinet handlar det om 4 500 människor som utsattes för ett övergrepp. Jag har uppfattat att även ni anser att det är fråga om det. Det handlar om huruvida staten skall erkänna att detta var ett fel och ge en ersättning och en upprättelse. I Norge har man gjort på det sättet. Vad är det för skillnad mellan Norge och Sverige? I Norge har man tagit fram dessa uppgifter och lagt dem på bordet och dragit slutsatser och konsekvenser av detta, vilket har varit ett stöd, trots att det är så länge sedan, för ett antal människor i nuet. Varför skall vi inte kunna göra motsvarande i Sverige? Jag har en undran som egentligen gäller en detalj. Jag såg att Socialstyrelsen nu säger att man skall undersöka om det fortfarande pågår lobotomiingrepp på kliniker runt om i Sverige, trots att socialutskottet i sitt betänkande har hävdat att det egentligen bara görs fem ingrepp per år av denna typ. Det är capsulotomier som görs på Karolinska. Varför säger Socialstyrelsen att man nu skall undersöka om detta fortfarande pågår? Detta gjorde mig litet konfunderad. Jag vet inte om Conny Öhman har något svar på den frågan. Jag tycker att det var en märklig detalj i sammanhanget under den sista debatt som har varit.
Herr talman! När jag tar upp sådant som skedde på svenska mentalsjukhus på 40 och 50-talen kontrar Dan Ericsson med vad vi för tio år sedan debatterade i vårt hemlandsting. Det här är dock inte jämförbara enheter. I vårt landsting, Dan Ericsson, finns det ett mentalvårdsmuseum i Vadstena. Där beskrivs de behandlingsmetoder vid sidan av lobotomin som man använde sig av inom psykiatrin; det gällde faktiskt mycket långt fram i tiden. Dessa människor fick ett liv som vi i dag självfallet inte skulle acceptera att psykiatrin utsatte människor för. Tyvärr var det på det sättet då. Ingen instans ingrep och ingen diskuterade den typ av vård som svensk psykiatri på den tiden handlade om. Vi kan beklaga detta, och det gör vi säkert alla, men detta är ett faktum, Dan Ericsson! Det finns fler mentalvårdsmuseer i vårt land som kan beskriva detta. Många mentalskötare som jobbar inom mentalvården har skrivit historia om detta, som helt klart är ett mörkt kapitel i svensk sjukvård. Men man gjorde det som man trodde var det enda möjliga att göra för dessa människor. Man hade inte tillgång till antidepressiva medel och andra hjälpmedel som finns i dag.
Herr talman! Vi är överens om att det var mycket som var fel men nu gäller det en speciell grupp. En del av dem som utsattes för detta övergrepp är fortfarande i livet. Conny Öhman, det är detta som det handlar om! Ny information har nu kommit. Leif Carlson erkände tidigare att det kanske inte direkt var vetenskap och beprövad erfarenhet men man hade inget annat att ta till, som man då såg detta. Även om det inte var vetenskap och beprövad erfarenhet kan väl inte socialutskottets majoritet hävda samma sak längre. Då får man välja andra argument och ta den debatten. Bygg dock inte era argument för ett avslag på något som inte är riktigt! Jag hoppas alltså att ni utskottets ledamöter har tagit del av senare rön i detta sammanhang och att ni inte bygger ert avslag på felaktig information. Det är uppenbart att det finns mörka kapitel i svensk historia. Men vad är det för fel i att vi lyfter upp frågan på bordet och rensar luften för att därmed försöka att så gott det går att rätta till det hela? De här människorna har drabbats av irreparabla skador men någonting kan vi ändå göra. Den upprättelse som det handlar om skulle betyda mycket för den enskilde individen. Varför kan inte vi i Sverige göra på motsvarande sätt som man gjort i Norge? Jag har ännu inte fått svar på den frågan. Men, herr talman, möjligheten till förändring finns. Om en vecka skall vi rösta här i kammaren. Jag hoppas att fler partier då, i likhet med Vänsterpartiet, har ändrat uppfattning.

Herr talman! Miljöpartiet är det andra partiet som har skrivit under reservationen i fråga. Det är ingen tvekan om att det fanns motståndare till lobotomin. Det var ju en sak som skedde på ungefär samma sätt som tvångssteriliseringarna. Många, framför allt de som själva utsattes för lobotomi, var motståndare. Jag tycker inte att man skall klandra dem som utförde detta - även om också jag känner för klander när sådana här saker utförs under tvång. Även familjer satte sig emot lobotomin men den skedde ändå. Dock kan man gottgöra de människor som utsattes för detta. Det går väl aldrig att helt gottgöra dem men om de får en viss summa pengar, som här föreslagits, kan man på ett konkret sätt visa att man ber dem om ursäkt. Detta är min uppfattning. Det kommer tydligen mera om lobotomi här men jag ville komplettera med detta. I detta mitt anförande vill jag göra en synvända. Ta bara åsikten att allting som härrör från skolmedicinen är bra. Däremot är det fortfarande ganska stor strid om detta med alternativ medicin men det är stor skillnad jämfört med hur det var när jag var ung. Då var sådant här helt suspekt. Vare sig man var vegetarian eller man gick exempelvis till hälsoläkare så ansågs det väldigt allvarligt. Nu har vi emellertid fått en del läkare med riktig läkarutbildning och kompetens som stöder de alternativa metoderna. Detta har gjort att statusen för alternativ medicin har höjts oerhört mycket. Vi vill i stället tala om komplementär medicin. Det gör även alternativläkarna själva. Då får man kanske mera klart för sig vad det är fråga om. Det är säkert inte att detta är ett alternativ till den skolmedicinska behandlingen. Det är dock ett komplement. Jag menar nog att man ofta först skall försöka den här medicinen. När det inte går får man gå till skolläkaren, om det inte handlar om en typisk kirurgisk åkomma e.d. Man gör dock precis tvärtom och det tycker jag är allvarligt. Jag menar att chansen skall finnas att få även alternativmedicinska metoder erkända, även inom sjukkassan. Dessutom menar jag att läkarna skall kunna remittera dessa patienter. Tre veckors kristallterapiutbildning kallar inte jag för alternativ medicin. Jag menar i stället att de riktiga utbildningarna - jag avser då naturläkare, akupunktörer, kiropraktorer, naprapater och dem som sysslar med zonterapi - skall kunna erkännas. När de här grupperna får sin legitimation - i samband med ett annat betänkande kommer den frågan upp - skall det gå att skriva ut en legitimation som innefattar just den utbildning för vilken de har fått sin legimation; detta för att visa på skillnaderna. Jag yrkar bifall till reservation 32. Det är långt fler kvinnor som har diffusa symtom, och numera kan de oftare hjälpas med alternativa metoder. Som vi tidigare talat om har man inte tagit kvinnors sjukdomar på allvar. Det kan gälla fibromyalgi. Kvinnor har också i större utsträckning drabbats av amalgamförgiftning och har oftare elallergi. Alla dessa sjukdomar har det varit svårt att få erkända av Socialstyrelsen och av läkare men nu har man fått mycket goda resultat med hjälp av alternativ medicin, komplementär medicin. Vi har inte reserverat oss i alla frågor som finns med i motionen därför att en del av dem tas upp i något annat betänkande. Jag yrkar, som sagt, bifall till reservation 32 och vill framföra att jag tycker att den komplementära medicinen skall få mera plats i vården.

Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt gå upp i den här debatten men jag känner mig nästan föranlåten att göra det på grund av den ganska okänsliga debatt som jag tycker förs om lobotomipatienterna. Min farmor höll på att utsättas för detta. Det handlar inte om ångest, utan det handlar om att hon hade svåra smärtor. Hon hade nämligen en tbc som man inte hittade. Läkarna ville få det till att min farmor hade tvångstankar. Man tog in henne på undersökning för att sedan göra en lobotomi. Min far och min farfar tilfrågades men fick egentligen inte klart för sig vad man avsåg att göra. Lobotomin hann man dock inte göra, för farmor dog av den tbc som läkarna inte hittade. Männen i de vita rockarna, på den tiden gudar, hade hittat ett sätt att behandla det mesta på. Det var fråga om en modemetod som användes för många saker. Jag tycker att vi skall ha klart för oss att det finns en del metoder där det går mode i sättet att hantera patienter. Det är oerhört upprörande att riksdagen i dag faktiskt inte försöker sopa rent i den här frågan och se till att det görs en rejäl undersökning där man tittar närmare på vad som skedde. Man måste våga ge sig på det heliga läkarskrået och säga att läkarna faktiskt kan göra fel. I det här fallet fanns det ingen beprövad erfarenhet. Man experimenterade vilt med människor. Jag måste säga att jag är förvånad över att det bara är två partier i riksdagen - ja, tydligen tre nu - som vågar ifrågasätta metoder som läkare använt sig av. I det här fallet var det inte så. Min farmor hade, som sagt, inga tvångstankar. Läkarna hittade inte orsaken till smärtorna och därför försökte man klassificera farmors smärtor som tvångstankar. Men hon hade alltså en tbc som då inte kunde upptäckas. Det finns säkert många fler fall där man gjorde lobotomi men inte för att det var fråga om suicida patienter utan därför att läkarna inte ville erkänna sitt tillkortakommande. Jag skulle verkligen önska att en bred majoritet i denna kammare var för en översyn av denna mörka period inom läkarvetenskapen. Den perioden behöver belysas. Det finns flera metoder som använts även i nutid som vi säkert om ett antal år kommer att diskutera lika mycket, t.ex. elchocker som använts mycket och till en del fortfarande används i psykiatrin. Det finns metoder som jag är övertygad om framöver kommer att medföra samma slags diskussion, som det gått mode i men där det inte finns någon beprövad erfarenhet och där man heller inte har utvärderat vad som skedde. Det är dags att göra en rejäl utvärdering, en djuplodande undersökning av lobotomiverksamheten. Jag tycker att det är fegt av riksdagens partier att inte våga ställa upp för en sådan utvärdering. Jag tycker att det är att falla undan på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt. Jag yrkar bifall till reservation 33. Jag vill också kort säga något om xenotransplantationer. Det är en läkarvetenskap som det också i värsta fall kan gå mode i och där vi kan se att det kan hända saker och ting som vi om ett antal år eller decennier står här i kammaren och diskuterar. Det saknas organ i dag för transplantationer. Det finns många läkare som gärna vill transplantera. Det finns ibland vissa behov av transplantation. Nu börjar man titta på djuren och ser om man med genteknik kan få djurens organ mer lika människors. Man tror att man vet. Men kunskapen på det här området är mycket liten. Man vet inte hur artendogena retrovirus hos vissa djur kan reagera hos människan. Man ger sig in på någonting där kunskapen är fruktansvärt liten. Men det finns stor vilja hos många läkare att ge sig in i detta okända fält. Även här borde vi se till att vi använder oss av någon sorts försiktighetsprincip. Det som vi lärt oss när vi diskuterat lobotomi, att det kan gå snett, borde användas i dag när vi börjar diskutera xenotransplantationer. Det gäller att se till att inte upprepa dumheter, att inte gå för snabbt fram, att se till att det inte går mode i medicinen, att se till att det som görs på människor görs utifrån en beprövad erfarenhet och att man vet vad man gör. Jag yrkar bifall till reservation 24. Jag skulle verkligen vilja vädja till många partier som jag tycker brukar våga stå litet rakryggat att stödja en undersökning om vad som skedde med lobotomiverksamheten under den här mörka tiden i läkarvetenskapens historia. Det var inte speciellt allvarliga fall alla gånger då man gjorde lobotomi. Det gick mode i metoden.

Herr talman! Nu skall vi tala om någonting annat. I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse med redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna. Det är 26 motionsyrkanden med anledning av skrivelsen. Ett nittiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden finns fogade till betänkandet och ytterligare två yrkanden med anledning av propositionen om kvinnofrid, som överlämnats till utskottet från justitieutskottet. Det första som slår en när man tar del av skrivelsen är att den inte på långt när ger en korrekt bild av vad den dåvarande borgerliga regeringen gjorde och vad den socialdemokratiska regeringen har gjort för barnen i Sverige.

Den reformen gav, herr talman, föräldrarna en verklig rätt att välja, baserad på vad som var bäst för just den enskilda familjen och i förlängningen också vad man bedömde var bäst för barnet. Barnets bästa sattes i fokus, barnets bästa kom verkligen i centrum. Utskottsmajoriteten har dessvärre anammat regeringens minst sagt något inskränkta syn på vad valfrihet för föräldrar är och vad som är bäst för barnet. Utifrån texten har utskottet konstaterat att bl.a. den ekonomiska krisen, arbetslösheten och nedskärningarna drabbat barnfamiljerna mer än andra grupper. I samma andetag påstår utskottsmajoriteten att den rådande familjepolitiken sätter barnets bästa i centrum, att den möjliggör flexibla lösningar i olika familjesituationer och främjar jämställdhet och gynnar en god fördelningspolitik. Vidare i texten säger man att de senaste årens strama finanspolitik med åtföljande effektiviseringar och besparingar inom de flesta sektorer i samhället har påverkat barn och ungdomar. Jag måste tyvärr konstatera att jag har svårt att hänga med i det resonemanget. Samtidigt som den här gruppen har drabbats mer än andra av den socialdemokratiska politiken har den förda politiken gynnat just den här gruppen och, hör och häpna, satt barnet i främsta rummet. Det är precis det här det skall handla om, herr talman, nämligen att sätta barnets bästa i främsta rummet. När nu regeringen väljer att till riksdagen överlämna en skrivelse om barnfrågor i stället för konkreta förslag till åtgärder när det gäller barnfamiljernas utsatta situation blir det enligt mitt sätt att se ett sammelsurium av motsägelsefulla påståenden. Vad värre är ger inte heller utskottet i sitt betänkande besked i väsentliga frågor, utan utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens diffusa formuleringar. Inga ansträngningar har heller gjorts för att analysera grundorsakerna till att alltför många barnfamiljer lever på marginalen, ofta beroende av det offentligas stöd i olika former. I det här sammanhanget hade det nog varit önskvärt att man åtminstone hade berört sambandet mellan den förda högskattepolitiken och barnfamiljernas allt mindre marginaler. Herr talman! Skattehöjningarna har ökat hushållens behov av bidrag, vilket i sin tur leder till krav på ytterligare skattehöjningar för att finansiera den ökade omfattningen av bidrag. Tala om att hamna i ett ekorrhjul! Det här kan inte socialdemokraterna vara omedvetna om. Men det kanske just är av det här skälet, att man faktiskt vet, man inte vill tala om det. Och det är allvarligt. Man vet men egentligen vill man inte veta. Vad som är ännu allvarligare är att det inte heller framgår vare sig av skrivelsen eller av utskottsmajoritetens förslag hur man vill komma till rätta med det uppenbara missförhållandet att många människor i dag - och det gäller i allra högsta grad barnfamiljer - inte kan leva på familjens samlade inkomst. Vid beskattningen av lönearbete tas i dag ingen som helst hänsyn till hur många som skall leva på familjens samlade inkomst. Det är därför vi moderater anser att det är så viktigt med en skattesänkning för låg och medelinkomsttagare. Det är en viktig socialreform, kanske rent av den viktigaste, om den dessutom kombineras med ett grundavdrag för barn. Vi har konkreta förslag för att förbättra villkoren för barnfamiljerna och därmed också barnens villkor. Socialdemokraterna vet, något annat är inte möjligt, men vill egentligen inte veta. Vad värre är vet man inte vad man skall göra. Ett exempel på att man inte vet vad man gör är att barnbidragshöjningen från årsskiftet äts upp av den höjning av egenavgifterna som trädde i kraft samtidigt. Barnfamiljerna blir även fortsättningsvis bidragsberoende. Detta bidragsberoende kan komma att öka. Det här rimmar väldigt dåligt med utskottsmajoritetens påstående att den rådande familjepolitiken sätter barnets bästa i centrum och möjliggör flexibla lösningar i olika familjesituationer. Vilken frihet och vilken valfrihet har en barnfamilj som är i behov av bidrag av olika slag? Vilken möjlighet har en barnfamilj att långsiktigt ta ansvar för och planera sitt och sina barns liv när man hela tiden är beroende av politiska beslut? Är det inte rimligt att de allra flesta människor borde få en chans att leva på sin lön? Gäller inte detta i allra högsta grad barnfamiljer? Jag upprepar: Alltför många människor är beroende av bidrag för sin egen och sina barns försörjning. Då har man ingen valfrihet. Herr talman! Då har man kommit i beroendeställning. Då får man tacka och ta emot det som bjuds, och detta tror jag inte att människor i allmänhet vill. Man vill själv ta ansvar, och det kan - enligt mitt sätt att se det - de allra flesta människor göra. De kan också välja under förutsättning att det finns något att välja mellan. Jag upprepar: Sänk skatten för låg och medelinkomsttagare! Ta hänsyn till hur många som skall leva på familjens samlade inkomst! Detta är ett konkret förslag från oss moderater. Ända sedan regeringsövertagandet 1994 har företrädare för regeringen i olika sammanhang betonat vikten av att barnets bästa skall sättas i främsta rummet. Ett av de första förslagen som nämndes var att en barnbilaga skulle biläggas budgeten med analyser av vilka konsekvenser olika förslag skulle få för våra barn. Av detta blev intet. Såvitt jag har förstått har man inte heller för avsikt att åstadkomma ett sådant dokument. I stället säger man i skrivelsen att man överväger att i sina anvisningar för de statliga myndigheternas budgetarbete rekommendera myndigheterna att i anslutning till sina budgetframställningar också analysera vilka effekter budgetförslagen har för barn. Jag kan bara tolka detta på ett sätt, att andra skall göra det som regeringen redan borde ha gjort. Man vill också skaffa sig mera kunskaper om barn, skriver man. Därför vill man ha basstatistik om barn och deras familjer. Statistiken skall utgöra ett underlag dels för politiska beslut, dels för en uppföljning och beskrivning av regionala och lokala beslut. Då frågar sig vän av ordning: Det är väl i högsta grad nationella beslut, beslut fattade av Sveriges riksdag i denna kammare - för att inte tala om alla beslut som hade behövt fattas, men som inte har blivit fattade - som i allra högsta grad har haft konsekvenser för familjer och barn? Borde man inte ha gjort denna analys innan man fattade beslut om omfattande skattehöjningar som främst har drabbat barnfamiljer? Borde man inte ha analyserat vilka konsekvenser som uppkom då man försämrade möjligheterna för handikappade barn och deras föräldrar när man urholkade gällande lagstiftning på området? Vilken analys gjorde man då man kraftigt försämrade levnadsvillkoren för änkor med minderåriga barn? Det var väl mindre en tanke än en sinkadus att man inte fullföljde de förslag som avsåg barnpensionerna. Herr talman! När man debatterar barnfrågor och barns villkor i det svenska samhället går det inte att förbigå arbetslöshetsproblematiken. Det är alldeles självklart att den stora arbetslösheten har påverkat våra barn. I skrivelsen sägs det att det inte finns en fullständig bild av de effekter som förändringarna under 90 talet har inneburit, bl.a. om barn har påverkats av arbetslösheten och hur barnens syn på sina egna framtida utsikter på arbetsmarknaden påverkas av att deras föräldrar eventuellt är arbetslösa. Jag kan hålla med om att vi kanske inte har den fullständiga bilden, men så mycket vet vi att våra barn och ungdomspsykiatriska mottagningar i dag har köer och oacceptabla väntetider. Personalen där vet att arbetslösheten påverkar barn och barns syn på framtiden. Jag kan bara beklaga att det saknas konkreta förslag i regeringens skrivelse och i utskottsmajoritetens text om hur man skall ta tag i de stora problem som finns i dag och som vi kommer att få se ganska mycket av i framtiden, om ingenting görs tämligen omedelbart. Vi moderater har till betänkandet fogat fem reservationer där vi föreslår konkreta åtgärder för att förbättra rådande situation för familjer och inte minst för barn. Regeringens skrivelse är för min del en mycket stor besvikelse. Jag hade hoppats på konkreta förslag. Man tar inte upp de bakomliggande problemen. Man drar märkliga slutsatser. Man presenterar en egendomlig historieskrivning när det gäller olika åtgärder för att sätta barnens bästa i främsta rummet. Jag får en känsla av - och det är inte roligt - att detta är ord utan handling bakom. Detta oroar mig, eftersom jag tycker att detta är viktiga framtidsfrågor. Vad som oroar mig ännu mera är att utskottsmajoriteten faktiskt har ställt sig bakom denna skrivelse. Herr talman! Vi moderater står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande vill jag avslutningsvis yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Herr talman! I denna sena timma ämnar jag att ta upp några få åtgärder som jag tycker inte har blivit behandlade på det sätt som är önskvärt i regeringens skrivelse. Det finns mycket att säga om barn och barns villkor i Sverige, men jag har valt ut ett mycket litet fåtal områden. Även om de allra flesta barn i Sverige faktiskt har det mycket bra finns det ändå stora grupper av barn som befinner sig i utsatta situationer. Det är barn som lever i familjer där psykisk ohälsa eller missbruk och misshandel förekommer. Det är barn som utsätts för övergrepp, barn som drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom och inte minst barn som känner ensamhet. Det är stor risk att många barn får en ogynnsam utveckling som kan leda till missbruk, kriminalitet och psykiska störningar. Det är viktigt att just alla dessa barn uppmärksammas i mycket högre grad än vad som hittills har varit fallet. Särskilda insatser behövs inom många områden och utökad forskning om de utsatta barnens villkor är nödvändigt. Barn hamnar alldeles för ofta i skuggan av vuxna. Särskilt gäller det många barn som befinner sig i utsatta situationer. Lagar och rättstillämpning utgår alltför ofta från ett vuxenperspektiv. En ökad kunskap om barnperspektivet är nödvändig för alla som arbetar med barn, för myndigheter och i politiska församlingar. All politik påverkar barnens situation på något sätt. Därför menar vi att barnperspektivet måste genomsyra politiska beslut. Politiska beslut måste därför föregås av barnkonsekvensanalyser. FN:s konvention om barns rättigheter skall vara utgångspunkten för en gemensam grundsyn i allt arbete med barn. Eftersom ansvaret för omsorgen om barn och unga till stor del ligger på kommunerna är det på den kommunala nivån som de beslut fattas som avgör om barnkonventionen över huvud taget skall slå igenom i Sverige. Enligt Barnombudsmannens senaste rapport är det fortfarande långt kvar tills barnkonventionen genomsyrar de kommunala besluten och verksamheterna, även om en förbättring har skett under de senaste två åren. Om man jämför Agenda 21 med barnkonventionen kan man tydligt se en skillnad i kommunernas engagemang. Praktiskt taget alla kommuner redovisar en handlingsplan eller ett program för genomförandet av Agenda 21, men det är bara en handfull kommuner som kan redovisa ett sådant arbete då det gäller ett införlivande av barnkonventionen. Staten får absolut inte undandra sig det övergripande ansvaret utan bör arbeta med genomförandet på liknande sätt som med Agenda 21-programmet. Det behövs en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras i hela samhället. Barnfrågor måste också samordnas på ett helt annat sätt än vad som nu sker mellan departementen, och barnkonventionen måste beaktas i alla myndigheters verksamhet. De som arbetar med barn eller fattar beslut om barn måste utbildas i barnkonventionen. Det är också viktigt att se till så att alla barn får kännedom om den. Herr talman! Det är samhällets uppgift att stödja föräldrarna i deras ansvarsfulla roll att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen, men tyvärr saknar dagens familjepolitiska stöd den flexibilitet och valfrihet som borde vara en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle. Dagens familjepolitik gynnar alltför ensidiga lösningar och utgår från en traditionell syn på familjebildning. Vårdnadsersättningen tillkom för att få ett mer rättvist familjestöd och för att öka valfriheten för barnfamiljerna. Den reformen raserades av socialdemokraterna. Nu vill vi i Centerpartiet gå vidare och reformera hela familjestödet. Vi vill ha ett samlat stöd till barnfamiljerna som ersätter föräldraförsäkring, barnbidrag och flerbarnstillägg för åldersgruppen noll-sex år. Stödet skall garantera barnfamiljerna en grundtrygghet. Det skall skapa rättvisa och valfrihet. I dagens föränderliga samhälle är det viktigt att familjestödet utformas för att följa med sin tid och inte förhindrar möjligheterna att tillgodose olika behov. Det är detta som bäst gynnar barnen. Herr talman! Det är också nödvändigt att samhället på olika sätt erbjuder stöd i föräldraskapet. Genom föräldrautbildning får föräldrar stöd och kunskap som bidrar till att skapa trygghet i föräldrarollen och därigenom också goda uppväxtvillkor för barnen. Föräldrautbildningen bör vara en rättighet för alla vuxna. Den bör starta tidigt och pågå under barnens hela uppväxt, alltså också under skoltiden. Den måste breddas till att också innefatta psykologi. Jämställdhetsaspekterna borde i högre grad tas till vara. De särskilda pappagrupperna måste fortsätta och utvidgas. I USA och England har sedan länge forskning bedrivits om föräldraskapets betydelse för barnens utveckling. Någonting motsvarande har vi praktiskt taget inte i Sverige. Brister i föräldraskapet har i forskningen visat sig vara en mycket viktig orsak till att barn och unga utvecklar våldsbeteende. Genom att hjälpa föräldrar att skapa bättre relationer till sina barn kan man hejda utvecklingen mot ökat ungdomsvåld. Föräldrautbildning har i forskningsprojekt i England framgångsrikt använts även vid behandling av föräldrar med problem. Vi anser att den metoden bör prövas i behandlingsarbete också i Sverige. Slutligen, herr talman, vill jag också peka på att samhället i högre grad måste genomsyras av det faktum att alla vuxna har ett ansvar för att barn skall känna trygghet och delaktighet, även om det är föräldrarna som i första hand har ansvaret för barnens uppväxt och fostran. Vi i Sverige skulle verkligen behöva leva mer i enlighet med det afrikanska ordspråket "It takes av village to raise a child". Herr talman!